Herr talman! Herr Carlshamre har ansträngt sig över hövan för att sprida en dimridå över vad diskussionen gäller. Det är inte jag eller någon annan socialdemokrat som har tagit upp den ekonomiska diskussionen, utan det är fru Troedsson som har gjort det i snart sagt varje tal hon har hållit. Där har hon påtalat att våra förslag skulle vara mycket oförmånliga för landstingen och kommunerna. Det är där, herr Carlshamre, som diskussionens kärna ligger. Det är hon som har börjat den debatten. Att vi nu för den är helt naturligt, eftersom det inte har skett någonting på det här området. Det är inte frågan om att bara säga att man vill någonting, utan man måste också åstadkomma konstruktiva resultat. Det är det jag efterlyser från sjukvårdsministern. Sedan kan man naturligtvis, som herr Carlshamre, föra ett ekonomiskt resonemang. Men det resonemang han förde är minsann inte invändningsfritt. Vad har landstingen för möjligheter att klara sin ekonomi? De har icke några andra möjligheter än att höja landstingsskatterna. Staten däremot har möjlighet att, som herr Carlshamre påpekade, ta ut höjd moms, höja arbetsgivaravgifterna eller strukturfondsavgifterna eller de direkta skatterna — men dessa utvägar har avvisats av er. Det är närmast ni som har ansvaret som får välja vilken väg ni vill gå, om ni nu är beredda att göra någonting positivt när det gäller långvården. Det är den frågan det gäller. Herr Carlshamre använde en del av sin tid till att tala om social nedrustning. Jag föreställer mig att ingen i kammaren förstod varför han förde det resonemanget. Vem har påstått att det pågår någon social nedrustning? Det har i varje fall inte jag gjort. Men den politik som den borgerliga regeringen för, inte minst den ekonomiska politiken, innebär på sikt en fördelning av inkomsterna som är ojämlik. Det är någonting som vi har anledning att diskutera mycket allvarligt. Herr Carlshamre sade att det inte spelar någon roll på vilket konto man för upp kostnaderna. De enda som skulle kunna vara till freds om man skulle åstadkomma en statsbidragshöjning vore kommunalmännen. Ja, herr Carlshamre, fråga kommunalmännen landet runt hur de har det och herr Carlshamre kommer att få ett klart besked: De behöver stöd från staten för att klara de uppgifter som de har förelagts.

En del av de frågor som behandlas i socialutskottets betänkande berördes redan under den allmänpolitiska debatten. Andra frågor har utskottets talesman, herr Carlshamre, i dag redan tagit upp i kammaren. Jag tänkte begränsa mig till några få kommentarer. Eva Hjelmström tog upp önskemålet om en bättre läkemedelskontroll, en bättre biverkningsrapportering. Den utredning som har tillsatts om läkemedelskontrollen förväntas komma med sitt betänkande redan i sommar. Avsikten är att det betänkandet sedan skall remissbehandlas under hösten och att proposition skall kunna framläggas i början av nästa år. Eva Hjelmström varnade också, om jag förstod henne rätt, för en onyansered rädsla för vissa läkemedel. Det hör till de frågor som behandlas i en annan utredning, läkemedelsinformationsutredningen, som också den kommer att bli klar under sommarens lopp. Göran Karlsson gillade inte de många utredningar som har tillsatts på socialpolitikens område. Anledningen till dessa utredningar är bl.a. att fastän väldigt mycket är bra i svensk sjukvård, är en hel del mindre bra, och på åtskilliga områden skulle förbättringar kunna göras. Det är angeläget att dessa förbättringar snabbt kommer till stånd. I stället för att tillsätta en eller två mycket stora utredningar med mycket omfattande uppdrag, utredningar som skulle ta mycket lång tid att slutföra, har jag valt arbetsgången att tillsätta utredningar som har förhållandevis starkt avgränsade direktiv men som i stället har i uppdrag att arbeta så skyndsamt som möjligt. En av dessa utredningar är redan klar — det är utredningen om hälsooch sjukvård för de äldre, en utredning som jag med glädje har märkt att också socialdemokraterna ställer upp helhjärtat bakom. Den har klarlagt mycket av behoven och situationen på långvårdens område. Andra utredningar, t.ex. tobakskommittén, behandlar frågor som socialutskottet upprepade gånger med riksdagens bifall har önskat få utredda men där den gamla regeringen inte villfor deras önskemål. Göran Karlsson uppehöll sig i sitt anförande främst vid äldresjukvården och det med rätta. Det är ett område där oerhört mycket behöver göras men där det också finns mycket stora möjligheter att ge de gamla som behöver vård en i bästa bemärkelse effektiv och mänsklig vård. Möjligheten för dessa äldre att återvända till sina hem har avsevärt förbättrats under senare år i takt med rehabiliteringens framsteg och möjligheten till förbättrade vårdinsatser vid sjukhusen, vid sjukhemmen och i den öppna vården. Men skall det bli möjligt att verkligen få en så god sjukvård som möjligt för de äldre måste vi också ha en väl fungerande vårdkedja, där dagsjukvård och hemsjukvård är betydelsefulla komponenter för att öka de gamlas möjligheter att stanna kvar i sina hem eller återvända dit så snart som möjligt. Jag har tidigare med glädje noterat att också socialdemokraterna ställer upp bakom kravet på av en kvalitativ och kvantitativ förstärkning av hemsjukvården. I det avseendet gjorde Göran Karlssons inlägg i dag mig bekymrad. Jag fick ett intryck av att man från socialdemokratiskt håll nu var beredd att backa från denna önskvärda utveckling. Göran Karlsson uppehöll sig också vid en historieskildring av hur stark eftersläpningen av utbyggnaden av långvården hade varit under 1970-talets hittillsvarande år, alltså under alla de år då socialdemokraterna till huvudsaklig del bär ansvaret för utvecklingen. Vad gjorde socialdemokraterna under den tiden? Eftersläpningen kunde man ju ganska snabbt lägga märke till. Analyserar man den ekonomiska situationen för landstingen under alla åren under 1970-talet skall man finna att de ständigt ökade arbetsgivaravgifterna var en väsentlig orsak till landstingens svårigheter när det gäller ekonomin.

När det gäller utbyggnaden av sjukhemmen vill jag understryka vad jag tidigare har framhållit här i kammaren, att det är utomordentligt viktigt att göra det möjligt för landstingen att fullfölja sina planer på en utbyggnad med ungefär 2 300 platser per år. Regeringen har också aktivt sökt underlätta utbyggnaden av äldresjukvården. En hel del har redan genomförts, och jag skall nämna några sådana åtgärder. Den allmänna arbetsgivaravgiften, löneskatten, har från den 1 januari i år sänkts med 2 96 trots socialdemokraternas protester. Det innebär en årlig lättnad fr.o.m. i år på ungefär 750 milj.kr. för landstingen och kommunerna. Vidare har ersättningen från sjukförsäkringen till landstingen höjts med ungefär 43 96, dvs. nära 1 miljard kronor. Hemsjukvård och dagsjukvård har därvid fått en kraftig förstärkning. Vidare får landstingen och kommunerna i år vardera 360 milj.kr. i extra statliga bidrag. I gengäld har de förbundit sig att vara ytterst restriktiva med andra åtaganden än de prioriterade, nämligen barnomsorg, äldrevård och äldresjukvård. Samtidigt förbereds inom regeringskansliet en rad åtgärder för att bl.a. förbättra kvaliteten på äldresjukvården samt för att öka trivseln för de anställda och på det sättet underlätta rekryteringen, som i dag är ett stort problem. Principbeslut har också tagits om att allmänläkarutbildningen skall förlängas med sex månaders utbildning i långvårdsmedicin och rehabilitering för att förbättra möjligheterna för de gamla att få en bättre sjukvård både i den öppna vården och i de lokalt belägna sjukhemmen. Vidare pågår förhandlingar mellan regeringen samt Landstingsförbundet och Kommunförbundet om utvecklingen under år 1979. Göran Karlsson begär här besked om vad detta kommer att leda till och hur mycket det blir i kronor och ören för landstingen. Jag tror nog att Göran Karlsson allvarligt undervärderar kammarens ledamöter om han tror att de förväntar sig att man under pågående förhandlingar skulle gå ut och tala om vad förhandlingarna kommer att utmynna i. Så mycket kan jag säga som att stor enighet redan nu föreligger om att landsting och kommuner måste iaktta yttersta restriktivitet i fråga om andra områden än de prioriterade. Enighet råder också om att restriktivitet måste iakttagas av regering och riksdag när det gäller att ge landsting och kommuner nya åligganden. Jag tror också att det råder stor enighet om att yttersta restriktivitet måste tillämpas när det gäller att lägga på landsting och kommuner nya pålagor såsom nya arbetsgivaravgifter, i synnerhet sådana som inte är socialförsäkringsmässigt motiverade. I de volymberäkningar som har gjorts från såväl kommunförbundens som regeringens sida har man räknat med en utbyggnad av sjukhemmen med 2 300 vårdplatser de kommande åren. Göran Karlsson tycker inte om att jag här i kammaren diskuterar de ekonomiska konsekvenserna för landstingen av olika förslag. Det förstår jag faktiskt inte. Vad det gäller människovården, sjukvården, socialvården, är helhetssyn ett honnörsord, och det med rätta. Nog borde begreppet helhetssyn också vara ett honnörsord när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för landsting och kommuner av de olika förslag som läggs fram här i kammaren. Socialdemokraterna föreslår, som Göran Karlsson har nämnt, 150 milj.kr. till långvården för nästa budgetår för att underlätta den önskvärda utbyggnaden av sjukhemmen. Men jag kan inte underlåta att samtidigt stryka under det som Göran Karlsson också nämnde, att man från socialdemokratiskt håll samtidigt föreslår en ny arbetsgivaravgift, en strukturavgift på 2 96, som skall införas från den 1 juli i år. Den skulle för nästa budgetår kosta landstingen 350 milj.kr. Hur man än vrider och vänder på detta förhållande, Göran Karlsson, blir ändå nettoresultatet, om man anlägger en helhetssyn, en urholkning av landstingens ekonomi med 200 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Man ger med den ena handen, men med den andra handen tar man tillbaka hela bidraget och betydligt mer än så i form av en ny löneskatt. Jag ifrågasätter inte socialdemokraternas ambitioner och goda vilja på detta område, men socialdemokraterna måste ändå göra klart för sig att ett förslag som i sin helhet innebär en urholkning av landstingens ekonomi med 200 milj.kr. inte underlättar den önskvärda utbyggnaden — tvärtom. Detta framgick också klart i den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande nr 15 som behandlar finansplanen. Där sades det uttryckligen: ”Strukturavgiften kommer också att få betalas av kommunerna. Redan av den anledningen bör man något revidera ner den kommunala konsumtionens tillväxt 1978 i förhållande till finansplanens kalkyler.” I klartext betyder ”revidera ner” att socialdemokraternas politik ger mindre utrymme för kommunal konsumtionstillväxt än regeringen vågar räkna med. Jag har än en gång uppehållit kammaren med de här beräkningarna, men socialdemokraterna måste en gång för alla försöka lära sig att ständigt höjda löneskatter är förödande inte bara för företagen utan också för landstingens och kommunernas möjligheter att bygga ut äldresjukvård och barnomsorg. Låt mig till sist, herr talman, något ta upp reservationen 4, som Göran Karlsson inte tog upp i sitt anförande. Reservationen gäller nej till medel för omvandling av tjänst vid Akademiska sjukhuset från biträdande överläkare till överläkare. Det är fråga om ett belopp på 15000 å 20 000 kr. per år. Anledningen till reservationen är en socialdemokratisk motion med Göran Karlsson som första namn, en motion som har föranlett rubriker av typen ”Politiskt mygel” och ”Vänskapskorruption bland moderaterna” i socialdemokratiska tidningar. Motionen var så pass anmärkningsvärd att Akademiska sjukhusets direktör såg sig föranlåten att lämna en rad sakuppgifter ien skrivelse till utskottet. Motionen har uppenbarligen tillkommit på grund av en ren missuppfattning av hur omvandlingar av läkartjänster går till. Det kan vara lätt gjort och det är ursäktligt. Men i stället för att erkänna att man varit ute i ogjort väder framhåller Göran Karlsson m.fl. sina insinuationer i reservationen, som går ut på att omvandlingen skulle ha föreslagits därför att den var avsedd för den som sakkunnig biträder mig i departementet. Jag skall därför här för kammaren och till kammarens protokoll så kortfattat som möjligt redogöra för frågan. Förslaget i budgetpropositionen, som också biträds av utskottsmajoriteten, innebär att en biträdande överläkartjänst vid lungkliniken vid Akademiska sjukhuset skall omvandlas till överläkartjänst. Direktionen har begärt detta varje år sedan 1971, det år då möjligheten infördes att ha mer än en överläkartjänst vid en och samma klinik. Det är f. ö. det enda förslag till omvandling av tjänst som har varit med ända sedan 1971 men som ännu inte har bifallits. Ingen annan omvandling har heller förts fram så konsekvent och ihärdigt från sjukhuset som denna. Socialstyrelsen har också med undantag för denna senaste gång tillstyrkt varje år, och anledningen till detta är inte svår att se. Den stora lungkliniken vid Akademiska sjukhuset har nämligen endast en överläkartjänst. Överläkaren är dessutom tillika professor. Trots att sjukhuset är regionsjukhus och undervisningssjukhus är kliniken i det avseendet sämre ställd än kringliggande sjukhus. Gävle, Västerås, Falun, Arvika, Eskilstuna och Örebro hart.ex. två överläkare vid sina lungkliniker, och Umeå har tre, för att ta några näraliggande exempel. Påståendet i reservationen att överläkartjänsten skulle vara avsedd för någon viss person faller på att tjänsten är sjukvårdsmässigt motiverad, inte personbunden. Överläkartjänsten är att betrakta som en helt ny tjänst och skall därför annonseras ut i bl.a. Postoch Inrikes Tidningar och Läkartidningen. Efter ansökningstidens utgång skall direktionen överlämna ansökningshandlingarna till Uppsala universitet, vars medicinska fakultet utser tre till fyra sakkunniga. Med stöd av de sakkunnigas utlåtanden föreslår universitetet någon till tjänsten. Direktionen har därefter i sin tur att lämna förord till tjänsten, varefter regeringen tillsätter den. Något utrymme för ovidkommande personliga hänsynstaganden finns således ingalunda. Bakgrunden till direktionens upprepade begäran om en överläkartjänst är att den öppna vården vid lungkliniken har ökat starkt och att kliniken svarar för sjukvårdsområdets behov av astmavård och allergiutredningar för personer i vuxen ålder. Dessutom har tillkommit ökade krav på undersökningar av yrkesmedicinska lungsjukdomar. Det kan därför förutses att den blivande tjänsteinnehavaren får en betydande del av sin verksamhet förlagd till denna del av lungmedicinen, som har hög prioritet inom både sjukvård och forskning. I andra sammanhang har socialdemokraterna varit lika angelägna som riksdagens övriga partier om att vi skall få en så starkt förbättrad yrkesmedicinsk verksamhet som möjligt. Jag hoppas att det vid närmare eftertanke också gäller för denna kliniks vidkommande.

Herr talman! Jag kan konstatera att varken fru Troedsson eller utskottets talesman tog upp våra krav på ökad fortbildning av personal och ökad information till allmänheten i fråga om preventivmedel. Inte heller svarade någon på min direkta fråga som gällde om kommersiell reklam fortsättningsvis skall få förekomma på mödraoch barnavårdscentraler. Det vore bra med ett klargörande på de punkterna. Fru Troedsson har alldeles rätt i att jag varnade för onyanserad rädsla för ppiller och spiraler. Men jag krävde samtidigt respekt för de biverkningar som faktiskt förekommer, och jag krävde att åtgärder skall vidtas för att förbättra kvinnornas situation. Det finns ju klart konstaterade biverkningar, och det krävs ökad forskning på det här området. Detta är krav som många kvinnor skulle kunna ställa sig bakom. Det får inte vara så, att man i tacksamhet över att det över huvud taget kommit fram säkrare preventivmetoder förfaller till att sluta ställa krav. Det här är uppenbart ett klart försummat område. Sedan vill jag säga några ord i den här andra debatten. Det är bara att konstatera att socialdemokrater och moderater tycks vara helt överens om att det inte förekommer någon social nedrustning ute i kommunerna. Jag tycker det är ett mycket märkligt påstående. Vi kan ta några näraliggande exempel. I Stockholms kommun har man genom höjda taxor och avgifter bl.a. för pensionärerna allvarligt försämrat deras sociala service. Man har inom barnomsorgen dels höjt taxorna på barnstugorna, vilket utestängt många låginkomsttagare, dels tagit upp en diskussion om att öka barngruppernas storlek på barnstugorna, vilket också måste anses innebära en klar försämring av den sociala servicen, i främsta hand för barnens del. Och i Stockholms läns landsting är situationen på många sjukhus närmast katastrofal i dag. Inom vpk har vi sagt att vi inte kan acceptera att man övervältrar kostnaderna på lågoch mellaninkomsttagarna genom de ökade kommunala och landstingskommunala skatterna. Inte heller kan vi acceptera att man 1.0. m. trots dessa skattehöjningar tvingas skära ned inom den sociala sektorn, vilket främst drabbar de svaga grupperna. Vi har lagt förslag om en progressiv statskommunal skatt, som skulle innebära en omfördelning av skattebördan. Ett annat förslag vi har ställt för att förbättra kommunernas och landstingens situation är att de befrias från moms. Det skulle innebära en klar lättnad rent ekonomiskt för dem.
Herr talman! Om Eva Hjelmström hade lyssnat på mig, hade hon inte behövt påstå att socialdemokrater och moderater var överens i de ekonomiska frågorna. Men hon gjorde inte det, och då blev repliken som den blev. Jag kan förstå att fru Troedsson känner sig irriterad över de många utredningarna som vi pekar på, men vi får ju vänta och se vad de ger för resultat. Vidare säger hon sig vara bekymrad över att vi skulle backa beträffande hemsjukvården. Det finns ingen anledning att vara bekymrad i det avseendet, fru Troedsson. Angående långvården frågade fru Troedsson vad socialdemokraterna gjorde. Jo, vi började med överläggningar med landstingsoch kommunförbunden och åstadkom ekonomiska satsningar från staten till dem. Fru Troedsson tycks närmast ha fått arbetsgivaravgifter och strukturfondsavgifter på hjärnan — på annat sätt kan jag inte tolka hennes ord. Hela hennes resonemang är egentligen ganska horribelt. Om man höjer landstingens löner med några procent betyder det tydligen ingenting för fru Troedsson, som förra året reste land och rike kring och talade om att sjuksköterskorna skulle ha höjd lön. Men hur skulle den betalas utan att det gick ut över landstingens ekonomi? Det är bara ett spegelfäkteri som fru Troedsson bedriver när det gäller arbetsgivaravgifter och strukturfondsavgifter. En strukturfondsavgift skulle ju, som jag uttryckte det förut, användas till att skapa ett effektivare näringsliv, som skulle ge jobb åt människorna och sätta fart på de f. n. dåligt snurrande svenska hjulen. Fru Troedsson borde alltså inse att den har ett stort värde. Sedan får jag lov att upprepa mig: Vad vill egentligen fru Troedsson göra, på vilket sätt tänker hon finansiera det nödvändiga stödet till långtidsvården? Det ger hon inget besked om. Varje åtgärd som måste vidtas kommer att på något sätt drabba också landstingen och kommunerna. Hur känge skall det dröja innan regeringen är beredd att handla när det gäller långvården? Skall det bli i år, skall det bli nästa år eller när? När ni har en riksdagsmajoritet som avslår våra motioner, varför gör ni då ingenting, varför tar ni inte de initiativ som ni säger att ni vill ta? Detta är ändå det avgörande. Ni förmår ingenting, om ni ingenting åstadkommer i det här fallet. När ni vägrar att bestämma er för vad som skall ske, då har man rätt att säga att den borgerliga regeringen sviker de gamla och sjuka. Sådana ordfyrverkerier som fru Troedsson står för är dåliga hjälpmedel för långvårdens utbyggnad.
Herr talman! Först några ord till Eva Hjelmström. Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att jag också har den uppfattningen att biverkningsrapporteringen bör avsevärt förbättras. Vi ligger visserligen i det avseendet långt framme — kanske längst framme i världen — men det innebär inte att det inte finns behov av ytterligare förbättringar på det området. Där delar jag alltså helt Eva Hjelmströms åsikt. Jag hoppas att den proposition som skall kunna läggas fram i början av nästa år kommer att leda till en ännu bättre biverkningsrapportering än den vi har i dag. Sedan några ord till Göran Karlsson. Det gläder mig att det inte var fråga om någon ny förändring av socialdemokraternas inställning till hemsjukvården, utan att man fortfarande håller fast vid att hemsjukvården måste förbättras såväl kvalitativt som kvantitativt, om vi skall kunna få en äldresjukvård som är så bra, så effektiv och så mänsklig som möjligt. Göran Karlsson frågade vad det kostar att öka landstingens löner. Naturligtvis blir landstingens lönekostnader betydligt större, om man hela tiden lägger på nya arbetsgivaravgifter. Om man å andra sidan säger, som socialdemokraterna ibland gör, att arbetsgivaravgifterna ingenting kostar därför att de skall avräknas vid löneförhandlingarna, måste det innebära en försämrad situation för löntagarna — en situation som inte heller skulle förbättra deras vilja att ställa upp på obekväm arbetstid eller på heltidsarbete. Göran Karlsson frågar hur jag skall finansiera långtidssjukvården. Ja, jag tänkte i varje fall inte i första hand finansiera den genom att lägga på landstingen ytterligare löneskatter. Som jag redogjorde för i mitt inlägg har vi försökt underlätta landstingens situation genom att ta bort 2 26 av löneskatten. För landstingen innebär det enbart i år ungefär 350 milj.kr. i minskade utgifter. 350 milj.kr. är mer än dubbelt så mycket som de 150 milj.kr. som socialdemokraterna i stället föreslår i direkta bidrag.

Det finns det inte. Hur vi än bär oss åt kräver detta omprioriteringar inom landstingens verksamhet. Det kräver att andra verksamhetsområden, som i och för sig kan vara utomordentligt angelägna, får vänta eller får finna sig i en betydligt långsammare utbyggnadstakt. Det är den verklighet vi som väljare och politiker har att leva i under en lång följd av år framöver. Men vi löser ingalunda problemen — jag vill upprepa det än en gång — genom att framhärda i att ständigt lägga på landstingen nya löneskatter, löneskatter som vi sedan inte är beredda att ens kompensera till 100 96.
Herr talman! Jag tänker inte försöka få fru Troedsson att ändra inställning när det gäller arbetsgivaravgifterna. Jag vet att hon är så förhäxad av den saken att det inte är lönt att diskutera. Men låt mig ta upp vad hon sade beträffande arbetsgivaravgifterna och avräkningen av dessa vid löneförhandlingarna. Fru Troedsson sade att detta skulle drabba löntagarna. Men fru Troedsson, hennes parti och den regering hon sitter i har sannerligen inte tagit hänsyn till löntagarna utan varit kvicka att åstadkomma försämringar för dem. Praktiskt taget varje åtgärd som regeringen har vidtagit har riktat sin udd mot löntagarna och den grupp som de representerar. Den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen fört har missgynnat landsting och kommuner och gjort att man tvingats höja både landstingsoch kommunalskatten. Det kan fru Troedsson inte komma ifrån. Vi socialdemokrater har försökt driva på när det gäller långtidssjukvården. Men eftersom vi i dag inte har någon majoritet i riksdagen kan vi endast lägga fram förslag som sedan avslås av majoriteten. Tänk vilka ramaskrin vi skulle ha hört, vilken kritik vi skulle ha fått från moderata riksdagsmän och tidningar för nonchalansen mot de gamla om situationen hade varit den omvända! Nu sitter ni själva i ansvarsställning. Det är ni som skall infria era frikostiga löften till väljarna — men då förmår ni ingenting. Det är handling, fru Troedsson, som är avgörande, inte vackra ord och fraser. När tänker fru Troedsson genom statliga insatser till landstingen göra någonting åt långtidssjukvården?
Herr talman! För att bespara kammarens ledamöter tid får jag nog be Göran Karlsson att läsa igenom vad jag sade i mitt första anförande om vad regeringen hittills har gjort för att underlätta landstingens besvärliga ekonomiska situation. Jag skulle också vilja uppmana Göran Karlsson att än en gång läsa igenom den reservation i finansutskottets betänkande där socialdemokraterna säger att deras politik leder till en mindre volymökning för kommunerna än regeringens politik. Göran Karlsson menar att jag är förhäxad av arbetsgivaravgifterna. Jag är angelägen om att vi äntligen får en helhetssyn på vad vi gör i olika sammanhang, så att vi verkligen ser alla konsekvenserna av de förslag som läggs fram i riksdagen och i andra sammanhang. När det gäller löneskatterna och andra avgifter har jag ansett det vara min skyldighet att påtala vilka utomordentligt negativa konsekvenser för landstingen dessa ständigt ökade skatter har haft hittills under 1970-talet. Säkerligen är detta en av många anledningar till att utbyggnaden av långtidssjukvården har släpat efter så starkt som den har gjort. Jag nämner de här effekterna av olika åtgärder på landstingens skatteunderlag, därför att det under den senaste tiden har lagts fram ett förslag av socialdemokraterna och LO om löntagarfonder och kapitalbildning. Om det förslaget realiserades, skulle även det drabba skatteunderlaget för kommuner och landsting utomordentligt hårt. I förslaget föreslås nämligen ett tvångs sparande på 396 av lönen. Detta tvångssparande skulle innebära att landstingen genom en försämring av skatteunderlaget på 6 miljarder kr.

Herr talman! Turordningen i debatten har blivit en aning lustig. Jag tog för givet att Göran Karlsson som första namn på den något egenartade motion som behandlar frågan om omvandling av tjänst vid akademiska sjukhuset också skulle ta upp den i sitt anförande. Men nu tog Ivar Nordberg upp frågan, och i stora delar får jag väl hänvisa till min tidigare skildring av sakförhållandet och de motiv som ligger bakom. I den socialdemokratiska motionen talade man om att yttersta restriktivitet måste tillämpas, och man talade om att en sådan här omvandling skulle kosta 50 000 kr. I sin reservation har nu socialdemokraterna prutat på det hela, och man är nere vid 20 000 kr. Akademiska sjukhuset beräknar att en sådan här konvertering skulle kosta ungefär 15 000 kr. per år. Ivar Nordberg talar här om att jag skulle ha kört över av socialstyrelsen. Jag finner det något förvånande. Det är nämligen så att socialstyrelsen har ansvaret för läkarfördelningsprogrammets genomförande. Därför måste styrelsens uppfattning tillmätas allra största betydelse när det gäller inrättandet av nya tjänster. Däremot kan socialstyrelsen på andra håll inte påverka fastställandet av på vilken nivå en tjänst skall placeras. Det står således sjukvårdshuvudmännen fritt att välja om en medgiven tjänst för specialistkompetent läkare skall inrättas för en överläkare, för en biträdande överläkare eller för en avdelningsläkare. Endast vid de statliga sjukhusen, akademiska sjukhuset och karolinska sjukhuset, anför socialstyrelsen synpunkter. Som jag sade i mitt tidigare anförande har socialstyrelsen tidigare varje år tillstyrkt omvandlingen av befintlig tjänst vid lungkliniken till överläkartjänst, men sista gången avstyrkt den. Det är inte så uppseendeväckande om regeringen i fall som dessa gör en självständig bedömning av angelägenheten mot bakgrund av dels direktionens, dels socialstyrelsens uppfattning i frågan, liksom det är de olika landstingen som avgör motsvarande frågor med utgångspunkt i bl.a. direktionernas uppfattning av på vilken nivå en medgiven tjänst skall inrättas. När det gäller tjänsten i allergologi förde direktionen fram den som nr 14 i prioriteringsordningen.

Detta är alltså sakförhållandet.

Herr talman! Jag tycker det är häpnadsväckande insinuationer som Ivar Nordberg för fram. Vad är det som har förändrats sedan i fjol? undrar Ivar Nordberg. Den frågan tycker att jag Ivar Nordberg lämpligen kunde ställa till socialstyrelsen, som vartenda år sedan 1971 — alltså åren 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 och 1977 — har tillstyrkt den här tjänsteomvandlingen. Det enda som har förändrat sig av betydelse för socialstyrelsens bedömning är förmodligen att styrelsen har tillstyrkt den tjänst i invärtes allergologi som direktionen förde fram som nr 14 i prioriteringsordningen. Men hänsyn till det har man ansett att eftersom avdelningen då skulle ha fått två överläkartjänster skulle konverteringen inte längre vara lika angelägen. Som jag nämnde har tjänsten i allergologi förts fram som nr 14 i prioriteringsordningen. Med hänsyn till det bekymmersamma ekonomiska läget har naturligtvis yttersta restriktivitet måst iakttagas när det gäller inrättande av nya tjänster, som inte bara i sig kostar ganska mycket, utan som också drar med sig kringkostnader för utökad verksamhet. Detta är anledningen till att vi av ekonomiska skäl har nöjt oss med att föreslå sex tjänster av de 21 som Ivar Nordberg tidigare nämnde. Jag skulle till Ivar Nordberg vilja ställa frågan: Varför skall lungkliniken, med hela dess stora behov av utbyggd öppen vård och yrkesmedicinsk verksamhet, behöva bli lidande på grund av att en av dess biträdande överläkare är tjänstledig och tjänstgör som sakkunnig inom socialdepartementet? Svaret på den frågan tror jag är betydligt mer intressant för de patienter som det här är fråga om.

Herr talman! Ivar Nordberg förvånar mig mer och mer. Andra kliniker skulle alltså bli lidande på grund av statsrådets ställningstagande! Nu tror jag inte att Ivar Nordberg har någon replikrätt, men Ivar Nordberg kan ju sedan tala om för mig vilka kliniker som skulle kunna bli lidande. Jag vågar hävda att han blir mig svaret skyldig. Faktum är att jag har den uppfattningen att man skall vara försiktig vid konverteringar av tjänster. Men samtidigt är det, som akademiska sjukhusets direktör framhåller i sin tjänsteskrivelse till sjukhuset, så att karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset har legat utomordentligt illa till i förhållande till andra sjukhus när det gäller överordnade tjänster. I långsam takt försöker vi därför återställa balansen för akademiska sjukhusets och karolinska sjukhusets vidkommande i förhållande till andra undervisningssjukhus och även i förhållande till andra sjukhus inom resp. regioner. Det är inte på något vis fråga om att några andra kliniker blir lidande! Som jag sade i mitt första inlägg har denna konvertering begärts av sjukhusets direktion — och den kan väl knappast beskyllas för att gå något politiskt partis ärenden — varje år sedan 1971.

Herr talman! Sysselsättningen och arbetslösheten är helt dominerande frågor i dagens Sverige, men jag vill ta upp ett motsatt förhållande, nämligen personalbristen på våra sjukvårdsinrättningar. Jag vill då i första hand beröra personalsituationen inom långvården, som kan betecknas som minst sagt katastrofal, Jag vet inte hur utskottet har läst vår motion, för utlåtandet när det gäller frågor med anknytning till äldresjukvården talar i första hand om en eventuellt planerad utbyggnad av antalet vårdplatser. Dessutom hänvisar man till en lång rad utredningar, och de behandlar inte frågan om personalbristen. Vpk-motionen ägnas några rader som jag vill citera: ”Förslagen om utbildning för personalen för långtidssjukvården syftar som ovan nämnts bl.a. till att förbättra rekryteringen till detta vårdområde. I betänkandet föreslås även bl.a. att långtidssjukvården skall bli ledande när det gäller att utveckla en gruppvård med förbättrad kontinuitet, ökat medinflytande för patienterna och ökade möjligheter att ta till vara all personals teoretiska och praktiska kunskaper, intresse och engagemang. Eftersom flera utredningen, nämligen VÅRD 77, gymnasieutredningen och utredningen om sjukvårdens inre organisation, i det fortsatta utredningsarbetet bl.a. har att beakta problemen med rekrytering av personal till långtidssjukvården påkallar inte motionen 1977/78:374 någon åtgärd av riksdagen.” Vad är nu detta för svammel? Det finns i varje fall ingen godtagbar motivering till avslag på motionen. Det är ju nu man behöver personal. De få som finns går ju ner för räkning därför att man alltid jobbar med otillräcklig personal. Hur skall en gruppvård med förbättrad kontinuitet se ut, då det inte finns personal att gruppa med? Visst är det bra att man talar om utbildning, men 40 96 av de nyutexaminerade undersköterskorna slutar under första anställningsåret, och då finns varken intresse, engagemang eller kunskaper att ta till vara. Det berättas från ett sjukhus i Stockholm att man använder sig av lappar om vad personalen skall göra, som är uppsatta på väggarna och skrivna på fem olika språk. Det är enda möjligheten att kommunicera. Vilket ökat medinflytande får patienterna, när detta är enda möjligheten till kontakt? Det hjälper inte, statsrådet Troedsson, med utredningar och ambitionsnivåer hos utredare, om man inte har kontakt med verkligheten eller är överens med ansvariga huvudmän. De alternativplaner som presenteras i utskottets utlåtande blir då tomma fraser. Så sent som i februari i år, när landstingens förvaltningsutskott träffades på ett seminarium i Stockholm för att diskutera ekonomi, sades det klart ut att det inte går att bara satsa på långvården. Vad hjälper det att satsa där, när man inte kan få tag på personal? Vi har stått med långvårdsavdelningar tomma i ett par år på grund av bristen på personal, medan andra avdelningar där man lyckats få personal är överbelagda, — Det var ordföranden i förvaltningsutskottet i Jönköpings landsting som yttrade detta. Samma erfarenhet redovisades från Uppsala. 54 nya långvårdsplatser står färdiga men utan verksamhet på grund av personalbrist. Att det inte bara är att satsa på långvården blev också den slutsats som de 21 förvaltningsutskottsledamöterna drog av denna sammankomst. Detta visar vad vi också sagt i motionen, nämligen att arbetskraftsbristen inom åldringsvården är ett problem för hela landet och inte enbart ett storstadsproblem. Det har talats ganska mycket här om utbyggnaden av långtidsvården och om att ekonomin inte är tillräcklig för landstingen, men vårdplatser är ju inte meningsfulla om de inte kan utnyttjas på grund av personalbrist. I vår motion har vi givit exempel på att omsättningen av personal är mer än hundraprocentig på vissa vårdenheter. Också i den sysselsättningsutredning som gjorts av Spri finns många exempel på detta. Vi anser att den avgörande orsaken till att så många slutar sina anställningar är arbetsförhållandena inom sjukvården —arbetsförhållanden som förvärras för dem som jobbar genom att man aldrig har full personalbesättning. Kan man inte stoppa detta ekorrhjul riskerar sjukhusen att bli helt utan personal i framtiden. För att lösa personalfrågan ger landstingen nu beredskapsjobb inom sjukvården åt unga arbetslösa. Trots att det är tjänster det gäller blir det ett beredskapsjobb, och man tvingas ställa den fråga som ett arbetsmiljöombud för Kommunalarbetareförbundet ställt: Är det minderåriga som skall klara landstingens personalkris? Trots att ungdomar under 18 år egentligen inte får anställning inom vårdsektorn fanns det inom Stockholms landsting i februari i år inte mindre än 1091 ungdomar under 18 år i arbete, flera 14 och 15 åringar. Det har hänt i flera fall att unga sjukvårdsbiträden knäckt sina ryggar i det tunga arbetet och invalidiserats för hela livet. Vidare har det ökade deltidsarbetet inom sjukvården lett till att arbetscheman blivit så sönderstyckade att det blir omöjligt att anställa personal på heltid. Inser statsrådet Troedsson att det är nödvändigt att bryta denna trend när det gäller personalomsättningen på vårdsidan? Främst är det angeläget ur vårdsynpunkt, därför att den innebär en dålig vård, men det kostar också pengar i sexsiffriga tal med all nyrekrytering. Vänsterpartiet kommunisterna har i varje fall insett att det är en nödvändighet. Vi tror att ett sätt att bryta fluktuationen är att minska arbetstiden till sex timmar om dagen. Det skulle underlätta schemaläggningen om alla arbetade lika länge och kanske göra sjukvårdsarbetet mera attraktivt. Statsrådet Troedsson har vid flera tillfällen sagt att sjukvårdspersonalens löner måste anpassas till det arbete den utför. Vi är överens om det. En sextimmarsdag med lönekompensation skulle kanske delvis lösa det problemet. Vi har vid detta tillfälle nöjt oss med att begränsa kravet till en försöksverksamhet inom långvården, som är mest illa utsatt, även om behovet finns inom hela sjukvården. Men inte ens en försöksverksamhet är regeringen överens om. Någonting måste göras med det snaraste, och jag vill fråga: Vad tänker statsrådet göra i stället? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 374.
Herr talman! Bara en kort replik. Mycket av det som Karin Nordlander tar upp är jag helt överens med henne om. Det är också en del av de saker som hon tar upp som är anledningen till att några av utredningarna fått i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag till förbättringar som just berör personalens arbetssituation. Karin Nordlander frågade om utredningarna hade någon kontakt med verkligheten. Ja, det är just det som jag försökt se till att de skall ha när det gällt att utse ledamöter i utredningarna.

HSÄ, utredningen om hälsooch sjukvård för äldre, har tagit upp väldigt många av de problem som Karin Nordlander nämnde. Det är. också anledningen till att dess betänkande i tillämpliga delar har lämnats över till de övriga utredningarna. Utredningen Vård 77 ligger under utbildningsdepartementet, men om jag inte är fel underrättad kommer den under årets lopp att lägga fram förslag till en rad åtgärder som är ägnade att förbättra situationen för vårdpersonalen. SIO torde komma med ett principförslag redan till årsskiftet.
Herr talman! Det finns ett ordspråk som säger att medan gräset växer dör kon, och det kan väl ligga någonting i det just när det gäller utredningar. Det är många frågor som måste lösas för att personalfrågan på sjukhusen skall klaras. Det gäller naturligtvis också utbildningen. I dag saknas lärare för vårdutbildning, det saknas praktikplatser för att den kommunala högskolans vårdutbildning skall kunna fungera, och det betyder tomma elevplatser. VÅRD 77, som nämns i utskottsbetänkandet, åberopas också av Landstingsförbundet, som ställer förväntningar på regeringen. Där väntar man tydligen på varandra! Det löser heller inga problem att banta förpraktiken, något som också ligger i förslaget. Det medför bara en försämrad utbildning. Men enbart utbildning löser inte problemen med personalomsättningen. Det måste andra personalpolitiska åtgärder till. Dålig arbetsmiljö, pressande arbetsuppgifter, otillfredsställelse över att känna att man inte räcker till och de låga lönerna är de troliga orsakerna till personalomsättningen. Någon systematisk insamling av uppgifter från berörd personal, som helt kan dokumentera orsakerna, har hittills inte gjorts men skall tydligen göras. Sådana fakta måste ligga till grund för lämpliga åtgärder. Man måste lyssna till personalen då den säger att det inte räcker med mer pengar för att locka sjukvårdspersonal. Det som krävs är bättre arbetsförhållanden, som kan skapas bara genom att man får tillräckligt med personal. En kortare arbetstid utan deltid är ett krav som starkt förts fram från de fackliga organisationerna och från de anställda själva. Den dåliga barntillsynen är en annan fråga som innebär problem, och den borde man kunna lösa.
Herr talman! Det är inte alls fråga om att medan gräset växer — dvs. medan utredningarna pågår — dör kon. Mycket är på gång i detta avseende i landstingen. När det gäller praktikplatser, som verkligen har varit en trång sektor, föreligger förslag från VÅRD 77 som nu är på remiss. Jag hoppas att det förslaget, om det genomförs, snabbt skall leda till förbättringar. Jag vill också helt kort ta upp en annan sak som Karin Nordlander nämnde. Jag menar att det är utomordentligt viktigt att vi ser till att vi har ett skatteoch bidragssystem här i landet som gör att skillnaden i behållning mellan heloch deltidsarbete resp. mellan bekväm och obekväm arbetstid inte blir för liten — detta inte minst av hänsyn till sjukvårdens personalbehov.

Herr talman! I budgetpropositionen konstateras att en kraftig utbyggnad av sjukvården skett de senaste decennierna. Samhällets totala kostnader för hälsooch sjukvården ökade under perioden 1966-1976 med knappt 6 miljarder kronor till drygt 20 miljarder. Hälsooch sjukvårdssektorns andel av BNP ökade från ca 496 år 1966 till drygt 896 år 1976. Antalet yrkesverksamma inom sektorn har under samma period ökat från 130 000 till drygt 250 000. När man nu presenterar de här siffrorna för allmänheten blir den spontana reaktionen ofta så här: När det nu har satsats så mycket på sjukvården hur kan det då komma sig att man får vänta i veckor på att få träffa en läkare, att man får vänta i månader på en gallstensoperation, att man får vänta i åratal på en höftledsoperation? Det är bara att konstatera: i den mån köerna ökar trots den kraftiga utbyggnaden av sjukvården beror detta på att vårdefterfrågan har stigit ännu snabbare än ökningen av resurserna. För den som i över 30 år har deltagit i landstingsarbete är det här ingen nyhet. Liknande situationer har vi levt med hela tiden. Ständigt måste frågan vara: Används de resurser vi har på rätt sätt? Tid efter annan har också diskussioner förts om detta. Redan på 1950-talet talade man om ”lägsta möjliga omhändertagandenivå”, vilket innebar att man skulle försöka bättre anpassa vårdinsatserna till den enskilda människans behov av vård. I början av 1970-talet kom som en följd av detta tänkande nivåstruktureringen inom sjukvården. Nu måste vi, som en följd av dagens behov och den framtida åldersstrukturen i samhället, prioritera långtidssjukvården i dess olika former. Därutöver måste vi få en bättre balans mellan sluten och öppen vård. Vad som sägs i propositionen i det avseendet är säkerligen riktigt. Allmänheten kräver närservice och kontinuitet inom hälsooch sjukvården. Det kravet måste så långt möjligt tillgodoses. Ökade resurser till primärvården inkl. distriktsvården bör rimligen kunna leda till att allt fler får sitt vårdbehov tillgodosett på denna nivå. Förhoppningsvis kan detta innebära minskat tryck på dyrare vårdformer. Av största vikt är då givetvis ett effektivt samarbete med den primärkommunala socialvården, främst beträffande hemsjukvård och distriktssjukvård. Man kan ställa frågan: Kommer framtidens sjukvårdsresurser att räcka till, eller får vi fortsätta leva i en kronisk bristsituation? Svaret på dessa frågor tror jag inte vi kan finna enbart i storleken av samhällets satsningar på sjukvårdsområdet. Det är inte bara en fråga om satsning av pengar och utbildning av personal. Det är också en fråga om allmänhetens vilja och förmåga att slå vakt om sin egen personliga hälsa genom sunda livsvanor och förebyggande åtgärder. Man har kallat detta personliga engagemang för friskvård eller egenvård. Oavsett benämningen kan det visa sig värdefullt med ökad satsning på information om någon form av bashälsoprogram för egenbruk. Allmänheten har genom upplysning blivit observant på hälsorisker i omgivningsmiljön. På samma sätt bör man genom effektiv information kunna undvika vissa triviala sjukdomstillstånd. Såvitt jag kunnat bedöma — det har andra konstaterat tidigare i den här debatten — är alla överens om de satsningar som nu skall ske och de prioriteringar som måste göras inom sjukvårdsområdet. Denna enighet är värdefull med hänsyn till de stora och viktiga frågor det gäller. Enighet råder också om att sjukvårdshuvudmännen måste erhålla ekonomiskt tillskott för att klara en högre utbyggnadstakt. Om hur detta skall ske råder delade meningar. Men det är en detalj i den stora frågan, som inte bör få undanskymma det faktum att det råder en långtgående enighet när det gäller sjukvården för framtiden. När vi nu skall fördela samhällets resurser — i den mån vi har någonting att fördela — när vi skall överföra pengar från exempelvis staten till den kommunala verksamheten, är det värt att något beröra principerna för transferering av medel från staten till kommunerna och landstingen. Jag anseratt statsbidrag i princip inte bör vara bundet till visst ändamål i fall som vi här diskuterar. Man bör, tycker jag, så långt det är möjligt, lämna generella bidrag att fritt användas av resp. huvudman. Vi skall för framtiden så långt möjligt undvika bundna statsbidrag, öronmärkta pengar. Jag ställer mig därför helt bakom det förslag som regeringen framlagt beträffande den här transfereringen. En grundprincip som jag tror att vi alla är överens om när det gäller att förstärka landstingens, sjukvårdshuvudmännens, ekonomi är att det är ett socialt krav att ingen enskild på grund av avgift skall tvingas avstå från vård. Det är en viktig princip att slå fast i detta sammanhang.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

Herr talman! I debattboken Öppet brev om långvården säger hemsjukvårdspatienten Carin Larsson, 65 år, så här: ”Jag är så glad att jag får vara hemma igen, Visst blir man bra omskött på långvården. Men man är ju ändå bara ett nummer där.” I de korta meningarna sammanfattar hon långvårdens kärnproblem: hur mycket man än bygger ut, hur mycket man än ökar personaltäthet och minskar patientantal per rum är institutionsvården ändå alltid en sorts nödlösning, det moderna samhällets offentliga och opersonliga omhändertagande när det privata och personliga omhändertagandet inte står till buds. Man kan naturligtvis se det som ett oerhört framsteg att långtidssjuka inte längre tas om hand av fattigvården, som ofta skedde ända fram till 1927, utan i stället på 55 250 platser inom institutionsbunden långtidsvård. Man skulle också kunna se utvecklingen som en eftergift för en väldig förändring av befolkningssammansättningen som har medfört att 1990 var femte svensk kommer att vara över 65 år och 140 000 över 85 år.

Någon sanning lär det ligga i alla dessa tre förklaringsmöjligheter till den institutionsbundna långtidsvårdens tillväxt och omättliga platsbehov. Men under senare år har lyckligtvis en förskjutning skett från de båda första förklaringsmodellerna till den tredje. Man tolkar inte så ofta vårdplatsutbyggnad som ett okomplicerat mått på sociala framsteg, man uppfattar inte så ofta den som bjuder högst i platsantal som den mest omsorgskännande. Man nöjer sig inte heller så ofta med att resignerat peka på befolkningsutvecklingens åldringsexplosion och de mångtusenhövdade vårdköerna. Man förstår alltmer att vårdbehovet inte bara kan bekämpas genom platsutbyggnad, att det handlar om hela den äldre generationens ställning i samhället. Ett exempel på denna nya insikt finns i socialdepartementets utrednings Man har där bl.a. ett ingående resonemang kring passivitetens och den sociala isoleringens effekt på hälsotillstånd och vårdbehov. Man skriver: ”Det finns många skäl att anta att cellens liksom organens och hela individens vitalitet bibehåller livskraft och funktionsduglighet genom att brukas. Ett sådant antagande är i varje fall mer välgrundat än uppfattningen att den äldre friska människan plötsligt behöver vila efter ett arbetsfyllt liv.” Men det är ju just detta senare, tvivelaktiga antagande som har legat till grund för hela pensioneringssystemet och äldrepolitiken. Nu skriver utredningen att ”det finns anledning att mildra tillämpningen av generella regler knutna till den kronologiska åldern och i stället slå vakt om de äldres rätt att fortsätta arbeta om de kan och önskar det”. Exakt samma synsätt har sedan länge präglat folkpartiets äldrevårdspolitik. År 1969 lade vi fram förslag om en rörlig pensionsålder i programmet Aktivitet och trygghet för de äldre, en princip som delvis kunde genomföras genom den s.k. Hagauppgörelsen 1974 och som trädde i kraft 1976 i form av rätten till delpension och generösare regler för uppskjutet pensionsuttag. Men det finns mycket mer att göra innan pensionärerna är helt integrerade i samhället som aktiva människor i social gemenskap. En arbetsgrupp inom folkpartiet har lagt fram ett förslag till program för ”Ett mänskligare samhälle för de äldre”. Där finns bl.a. krav på en utveckling av den rörliga pensionsåldern så att inte bara rätten till pension, utan också rätten till arbete, blir rörlig upp till 70-årsåldern. Där finns idéer om ett utvecklat integrerat serviceboende. Där finns förslag om att alla fasta biologiska åldersgränser skall tas bort. Där finns långtgående uppslag till olika modeller för ett ökat inflytande för pensionärer över samhällsutvecklingen i allmänhet och de äldres förhållanden i synnerhet. Självfallet kan inte ens de mest långtgående åtgärder av det slaget undanröja behovet av en såväl kvantitativt som kvalitativt väl utbyggd äldresjukvård. Men måste den ske i institutionsform i så stor utsträckning som nu är fallet och som än mer förutspås i prognoserna? Det är inte säkert. Enligt en undersökning av rörelsehandikappade långvårdspatienter, av vilka 80 96 var 65 år eller äldre, i Stockholms län häromåret hade två tredjedelar ett ganska litet omvårdnadsbehov. De kunde klara sig helt själva eller med viss hjälp med personlig hygien, påklädning och liknande. 28 96 beräknades klara sig ensamma hela natten och större delen av dagen. Bara 4 96 var i behov av nästan heltidstillsyn. 10 96 skulle klara sig i en vanlig handikappanpassad bostad. Ca hälften behövde boendeformer med litet mer service. 41 96, alltså mindre än hälften, skulle behöva dygnetruntservice. Enligt utredningen hade vid undersökningstillfället ungefär hälften av patienterna varit klara för utskrivning från långvården i minst tre månader. Varför hade de då inte fått lämna långvårdsinstitutionen? Socialutredningen gör i sitt delbetänkande 3 om avgifter inom långvården följande kommentar till dessa siffror: ”Stockholms läns landstings undersökning från år 1975 redovisar resultat som visar att en betydande del av långvårdspatienterna är rehabiliteringsbara. De skulle behöva insatser som andra än sjukvårdshuvudmannen har ansvaret för.” Det finns alltså en flaskhals inte bara vid intagning till långvårdsinrättning utan också vid utskrivning. Enligt pensionärsundersökningens enkät skulle 22 96 av alla långvårdspatienter kunna skrivas ut till ”för patienterna bättre boendeoch vårdformer” om mottagningsförhållandena hade varit tillfredsställande utbyggda och organiserade. 1 300 skulle kunna skrivas ut till sin egen bostad, 1 800 till ålderdomshem. Mot den bakgrunden måste ett förstahandsmål för en mänskligare äldresjukvård vara en tillfredsställande utbyggnad av alternativa, öppna vårdformer. En grundförutsättning för öppen långtidsvård är naturligtvis att den sjuke har en egen bostad. Mot den bakgrunden är Ivan Svanströms motion minst sagt anmärkningsvärd. Han vill has.k. differentierade avgifter inom långtidsvården. Det skulle effektivt göra det omöjligt för många långvårdspatienter att behålla en egen bostad. Socialutredningen skriver i sitt betänkande om långvårdsavgifterna bl.a.: ”Det är av synnerligen stor betydelse för patienter inom långvården att kunna få behålla bostaden. —-—-- Den sjuke kan uppleva förlusten av bostaden så att myndigheterna klipper av kanske den sista förbindelselänken patienten har med sitt tidigare friska liv. Bostaden symboliserar ett hopp om ett liv utanför sjukhuset.” Mot den bakgrunden avstod socialutredningen från att föreslå differentierade långvårdsavgifter. Också Landstingsförbundet har frångått sitt tidigare krav i den riktningen. Folkpartiet fastslog senast på sitt landsmöte 1974 att långvårdsavgifterna skall var enhetliga. Men Ivan Svanström leker fortfarande med tanken att mildra landstingens finansiella problem med metoder som går ut över långvårdspatienternas rehabiliteringsmöjligheter. Det är anmärkningsvärt. Utöver en egen bostad är det naturligtvis mycket mer som behövs för att skapa en mänskligare sjukvård utanför institutionerna. Hemsjukvården måste byggas ut. Den tanke om rätt till ledighet och ekonomisk ersättning till vuxna barn som tar vård om en förälder eller moreller farförälder som finns i Gunnel Jonängs motion och i det särskilda yttrandet av Gunnar Biörck i Värmdö finns med också i folkpartiets äldrevårdsprogram. Det kan vara rimligt, som utskottet förordar, att skynda långsamt i väntan på utvärderingar och utredningsresultat. Men i princip är tanken riktig och värd ytterst seriösa överväganden. Man bör notera att det vanligen inte skulle bli tal om unga, aktiva barnfamiljer som skulle ta hand om sina egna åldrande föräldrar. Befolkningsutvecklingen har gjort att det i stället snarast blir tal om att generationen omkring 60 år i större utsträckning tar hand om sin föräldrageneration av 80-90-åringar, dvs. den pensionärsgrupp som kommer att växa snabbast under 1980-talet. Det finns alltså mycket att göra för att minska trycket på långvårdsinstitutionerna. Mot den bakgrunden är den socialdemokratiska partimotionen uppseendeväckande. Där finns några pliktskyldiga ord om behovet av ökad hemsjukvård. Men i övrigt är hela tyngdpunkten lagd vid behovet av utbyggnad av den institutionsbundna långtidsvården. Man skriver i klartext: ”Sjukhemmens utbyggnad och en ökad personal på sjukhemmen är en nyckelfråga i dagens långtidsvård.” Jag är övertygad om att den inställningen är sakligt felaktig och mänskligt olycklig. Den leder obönhörligen till en utbyggnadskapplöpning med vårdköerna som slukar resurser och engagemang och tränger undan alla andra perspektiv och alternativ. Visst måste vi bygga ut fler långvårdsplatser, men det kommer ju också att ske genom sjukvårdshuvudmännen helt utan detaljerade anvisningar från riksdagen, i minst den omfattning som socialdemokraterna föreslår; 2 300 platser per år. Det skulle innebära ca 63 000 platser totalt 1985 inom somatisk långtidsvård. Om man utgår från en beräkning som utredningen om de äldres hälsooch sjukvård gjort skulle det vara för litet. Behovet skulle uppgå till drygt 70 000 platser eller 71,5 platser per 1000 invånare som fyllt 70 år. Socialstyrelsens normtal ligger på 70-75 platser per 1000 invånare som fyllt 70 år. Kan man alltså anklaga socialdemokraterna, sjukvårdshuvudmännen och regeringen för att planera för låg utbyggnad av långvården? Nej, jag tror inte det. Kanske är utbyggnaden i själva verket för hög. Utredningen om de äldres hälsooch sjukvård menar t.ex. att ”normtalets värde kan starkt ifrågasättas som riktpunkt för planeringen” och pekar på Västerbotten och Blekinge som exempel. Vid årsskiftet 1976-1977 hade Västerbotten 63 vårdplatser per I 000 invånare som fyllt 70 år. Blekinge hade bara 37. Naturligtvis vore det frestande för mig som folkpartist att av de siffrorna dra slutsatsen att äldresjukvården är nästan dubbelt så bra i det liberalt präglade Västerbotten som i det massivt socialdemokratiska Blekinge. Men så är självklart inte fallet. Äldresjukvårdens kvalitet kan inte mätas med normtal och antal vårdplatser i institution. Kanske har socialdemokraterna i Blekinge begripit det. Deras partivänner i riksdagen har det definitivt inte. En mera fantasilös och andefattig framställning om äldresjukvårdens problematik än den socialdemokratiska partimotionen får man leta länge efter. I slutet av debattboken Öppet brev om långvården berättar författarinnan om en långvårdspatient i rullstol som sitter och tynar bort. Hon frågar: Är det inte mentalt mord som begås på den här mannen, och är vi inte alla delaktiga i det mordet? Den frågan ställer sig i dag de flesta som sysslar seriöst med långtidsvård och äldresjukvård. Den frågan skulle med rätta kunna betecknas som ”nyckelfrågan i dagens långtidssjukvård”. Men socialdemokraterna i riksdagen nonchalerar den frågan och ställer sig vid sidan om erfarenheten, vetenskapen och den allmänna debatten och vidhåller att det allt överskuggande viktiga, den helt dominerande nyckelfrågan, är institutionsplatsutbyggnaden. Det är uppseendeväckande och anmärkningsvärt — för att uttrycka sig milt.

Herr talman! När riksdagen 1976 fattade beslutet om en utbyggnad av barnomsorgen med 100 000 nya platser i daghem och 50 000 nya platser i fritidshem under en femårsperiod, var det utan tvivel ett beslut som hälsades med glädje av tusen och åter tusen barnfamiljer i vårt lands olika kommuner, som annars skulle ha haft svårt att få barnomsorgen tillgodosedd. Man slog dessutom fast att full behovstäckning var ett mål som skulle infrias under en tioårsperiod, räknad från 1976. Beslutet fattades med betydande majoritet i riksdagen, och sedan kom det an på kommunerna att förverkliga riksdagens intentioner. Man kan säga att beslutet hittills i stort sett har följts av kommunerna, men det finns onekligen oroande tendenser till eftersläpning i uppbyggnadstakten. Detta är oroväckande och det ansvariga statsrådet måste gripa in med kraft, om inte kommunerna följer den ordning som de varit med om att fastställa. I en del fall vet man att kommunernas ambitioner ligger för lågt. Av en redovisning i utskottsbetänkandet framgår att den senaste enkäten beträffande kommunerna visar att planerna för 1976 inte håller. Av de planerade 100 000 daghemsplatserna år 1981 beräknar kommunerna endast kunna färdigställa 87 000. Om dessa siffror skulle hålla i fortsättningen, betyder det att riksdagsbeslutet inte fullföljs. Detta sker medan tusentals byggnadsarbetare går sysslolösa, byggnadsarbetare som ingenting hellre vill än att med sina händers kraft bygga hus och lokaler. Det är ett slöseri med samhällets resurser att byggnadsarbetarna skall gå och stämpla, när vi behöver dem i aktiv verksamhet. Vi skall också notera att kommunernas ekonomi urholkats till följd av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Så upplever vi alltså en logisk konsekvens av Gösta Bohmans svångremspolitik, som innebär mindre investeringar, sjunkande kommunala inkomster, en inflationsvåg som drar pengar från de lägre inkomsttagarna till de högre och en statlig skattepolitik som missgynnar vad en högerledare en gång i tiden kallade de vanliga vardagsmänniskorna. Men statistiken från i höstas visar att det behövs en ordentlig insats från regeringens sida, och främst från socialministerns, för att få kommunerna att hålla sina utfästelser. Den planeringsgrupp som arbetar med representanter för departementet, socialstyrelsen, Kommunförbundet och LO har en viktig uppgift att fylla genom analysering av läget i de olika kommunerna. Men det får inte stanna vid analyser, herr socialminister, utan det fordras också politiska insatser för att lösa problemen. I den socialdemokratiska reservationen har vi framfört krav på att en utbyggnadsplan arbetas fram för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen fram till full behovstäckning. Planen bör föreläggas nästa riksmöte och framtas i samråd med Kommunförbundet. Planen bör även innefatta en bedömning av personalbehov och huruvida erforderliga utbildningsinsatser behövs. Reservationen kräver också att barnomsorgens fortsatta finansiering skall lösas genom en uppräkning av statsbidragen. Socialdemokraternas representanter i den kommunalekonomiska utredningen har angett att de vill ha en uppräkning av bidragen så att de täcker tre fjärdedelar av kommunernas kostnader för barnomsorgen. Det kan i princip sägas att kommunerna genom ett sådant förfarande får täckning av personalkostnaderna. När det gäller barnomsorgens kvalitet har vi i år upprepat det krav som vi ställde förra året på insatser för att förbättra denna. Det finns stor anledning att understryka kvalitetskravet. Skall barnomsorgen bli vad den är avsedd att vara, då måste man också se till att kvaliteten hålls och, om möjligt, förbättras. Det finns visserligen en arbetsgrupp inom departementet som sysslar med kvalitetsfrågorna, men vi vill inte invänta resultatet av detta arbete eftersom vi vet att kvaliteten är olika i olika kommuner. Därför vill vi att 50 miljoner skall ställas till socialstyrelsens förfogande för särskilda insatser inom förskolan. Vårt förslag innefattar exempelvis att personalstyrkan skall utökas för att kunna ta hand om handikappade barn och för att kunna ge speciellt stöd åt barn som behöver detta. Utskottsmajoriteten har inte velat gå med oss i detta avseende. Det är på sitt sätt belysande för dess inställning till kvalitetskraven. Man vill helt enkelt inte göra något. Man bara upprepar det nära nog löjliga argumentet från i fjol att vårt krav på särskilda insatser för att höja kvaliteten skulle kräva administrativa insatser av betydande mått. Ynkligare kan knappast något argument presenteras. Säg i stället rent ut: vi har inte råd. Då kan vi tro er. Jag vågar förutsäga att så länge den borgerliga regeringen sitter så kommer kvaliteten när det gäller barnomsorgen inte att förbättras. Grupper av barn, för vilka skulle behövas särskilda insatser, kommer att utestängas från daghemmen och fritidshemmen. Det är konsekvensen av borgerlig familjepolitik eller, om man så vill, bristen på familjepolitik. Konsekvensen av denna borgerliga politik ser vi också när det gäller egenföretagarna. Den gruppen slipper betala till barnomsorgen som andra grupper får göra. Även här upprepar vi våra krav från förra året att egenföretagarna skall betala avgift till barnomsorgen. Egenföretagarna kan utnyttja barnomsorgen — och gör det - utan att betala den avgift som andra får erlägga. Deras inkomster behandlas alltså på annat sätt än andras. Kan detta vara riktigt? Egenföretagarna är i detta fall ett frälse.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

Herr talman! Johan är fyra år. Han sover i en korridor på sjukhuset. Inte därför att han är sjuk, utan därför att hans mamma inte fått daghemsplats och tvingas jobba natt för att försörja sig samtidigt som barntillsynen löses ”hyfsat”. Anette är tolv år. Varje dag efter skolan går hon bara omkring därför att det fattas fritidshemsplatser. Lasse är bara ett år. Varje dag får han vara hos en privat dagmamma fyra timmar. Båda Lasses föräldrar arbetar för att ha råd till hyra, mat osv. Därför ser Lasse nästan aldrig sina föräldrar samtidigt eftersom den ena jobbar från 7 på morgonen och den andra till 11 på kvällen. Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen i det oändliga. Det finns i dag 800 000 barn i förskoleåldern i Sverige och ungefär lika många i åldrarna 7-14 år. Närmare en miljon av dessa barn har förvärvsarbetande föräldrar. Endast 10 96 av förskolebarnen har plats på daghem och bara 4 96 har plats på fritidshem. De övriga barnen har i mycket stor utsträckning en provisorisk eller en obefintlig omsorg. Den 1976 beslutade utbyggnaden, som enligt socialstyrelsens senaste beräkningar inte kommer att uppfyllas, är en droppe i havet. Om den skulle fullföljas — vilket jag inte tror — får ändå bara 20 96 av förskolebarnen och 10 96 av skolbarnen plats på barnstuga. Barnomsorgen skall dels tillgodose alla barns rätt till en bra intellektuell, psykisk och social utveckling, dels utgöra en av de grundläggande förutsättningarna för att kvinnans rätt till ekonomisk och social frigörelse skall kunna förverkligas. Sverige är ett klassamhälle. Klassamhällets orättvisor drabbar barnen hårt. Det finns i dag mycket stora brister i barns uppväxtmiljö. Miljön i bostadsområdena är ofta torftig och illa planerad. Segregationen är utbredd. Den planering som i dag sker utgår i första hand från byggkapitalets och bilindustrins behov — inte utifrån barnens behov. Bilar prioriteras över huvud taget högre än barn i det svenska samhället. En bilparkeringsplats tar exempelvis 25 m? i anspråk. På ett daghem får barnen nöja sig med 9 m?. För att en stadsplan skall godkännas måste det finnas parkeringsplats reserverad för bilarna — över en bil per lägenhet måste man räkna med —- men man behöver inte reservera utrymme för en enda daghemsplats. Det har under en rad år förekommit ett oansvarigt dubbelspel när det gäller barnomsorgen. I kommunerna håller oansvariga politiker tillbaka utbyggnaden, ofta med hänvisning till otillräckliga statsbidrag, brist på personal och i storstadsområdena också brist på lokaler och mark. I riksdagen sitter deras partikamrater och röstar ner vpk-förslag om en ökad satsning på barnomsorgen genom bl.a. ökade statsbidrag och ökad personalutbildning. Detta dubbelspel drabbar kvinnorna och barnen hårt. I Huddinge kommun t.ex. är det snarare regel än undantag att borgerliga partier, när sociala centralnämnden behandlar förslag om utbyggnad av barnomsorgen, går emot sådana förslag, ofta med motivering att man inte har täckning för det i budget och i KELP-förslag. Hur vore det om borgerliga riksdagsledamöter höll kontakt med sina partikamrater, som stoppar utbyggnaden i kommunerna, och vice versa? Nu saboteras utbyggnaden. Rikspolitiker ålägger kommunerna att bygga ut barnomsorgen, men kommunens politiker anser sig inte ha råd. Vpk har i många år föreslagit att kommunerna skall få ekonomisk täckning för dagshemsutbyggnaden och i första hand för personalomkostnaden. Det är i dag nästan omöjligt för en familj att klara sig på en inkomst. Hyror och matpriser stiger hela tiden rekordartat, och förvärvsarbete för båda föräldrarna blir en absolut nödvändighet för de flesta. Både för dessa familjer och för alla ensamstående föräldrar blir barnomsorgen en livsnödvändighet. Men även för att bryta kvinnans isolering i hemmet är det nödvändigt att hon kommer ut på arbetsmarknaden. Det är först då som det skapas verkliga möjligheter för jämlikhet mellan könen. Förkortad arbetstid för alla lönearbetare krävs för att man bl.a. skall kunna göra en rättvis fördelning av hemarbetet. Vänsterpartiet kommunisternas krav är att 250 000 platser i daghem och fritidshem skall byggas under de närmaste åren. Det betyder en genomsnittlig utbyggnad av lägst 50 000 platser per år. Utbyggnadstakten måste successivt ökas, bl.a. av den anledningen att man måste hinna i kapp med personalutbildningen. Utbyggnadstakten måste därefter stegras ännu mer under 1980-talet, och det är viktigt att man redan nu utarbetar en plan för denna utbyggnad, så att man inom rimlig tid kan nå full behovstäckning. När vi i vänsterpartiet kommunisterna talar om full behovstäckning menar vi att alla barn skall ha rätt till en daghemsplats. — Det är inte alla partier som har denna definition på full behovstäckning, men detta måste vara den riktiga definitionen. En av de vanligaste invändningarna mot en utbyggd barnomsorg är att den blir för dyr; det finns inte, som det heter, ”samhällsekonomiskt utrymme” för så många barnstugor. Kommunerna är inne i en ekonomisk kris och har i dag inte ekonomiska möjligheter att klara utbyggnaden av barnomsorgen. I stället måste staten ta på sig kostnadsansvaret och göra de omprioriteringar som är nödvändiga. Att bygga 50 000 barnstugeplatser kostar i dag ungefär 1,8 miljard kronor. Som en jämförelse kan nämnas att den totala kostnaden för försvaret nästa år kommer att uppgå till 20,5 miljarder, varav de rena försvarskostnaderna utgör 14,5 miljarder, och ett enda Viggenplan motsvarar nära 1 000 barnstugeplatser! Resurserna finns alltså, men i stället för att göra nödvändiga omprioriteringar inom hela samhällsekonomin vilka skulle möjliggöra en fullt utbyggd barnomsorg väljer man på ansvarigt politiskt håll att tvinga fram höjningar av taxor och kommunalskatter som hårt slår mot lönearbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Under de senaste åren har också en rad höjningar av barnstugetaxan förekommit, höjningar som inneburit att barn tas ur daghemmen och lämnas utan tillsyn därför att familjen inte har råd med denna självklara rättighet. Barnomsorgen borde självfallet vara kostnadsfri för föräldrarna. Jämsides med kravet på en kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen måste man ställa krav på kvalitativa förbättringar. Jag konstaterar att även socialdemokraterna har börjat inse detta, men för bara något år sedan gick socialdemokraterna emot krav från vpk-håll på kvalitativa förbättringar, t.ex. i fråga om personaltäthet, gruppstorlekar, överinskrivningar m.m. Det finns många brister inom barnomsorgen, men dessa bör tas till intäkt för en förbättring och inte för en nedrustning. Hur en sådan nedrustningspolitik kan slå kan man se exempelvis genom att gå till de av utredningen SOMI föregående år redovisade siffrorna beträffande Stockholms län. Enligt utredningen SOMI var det 14 000 barn till förvärvsarbetande föräldrar som lämnades helt utan tillsyn någon tid på dygnet. Det är lätt att förstå att en kollektiv barnomsorg är nödvändig — den är nödvändig för barnens skull. Det är i de barnrika och de fattiga kommunerna som behoven är som störst, och det är också de som har de största barngrupperna, den lägst utbildade personalen och de längsta vistelsetiderna för barnen på daghem. För att uppnå en enhetlig miniminivå när det gäller kvaliteten på barnstugorna anser vpk att socialstyrelsen bör utfärda miniminormer beträffande personaltäthet och att också ett högsta platsantal fastställs, vilket inte får överskridas. Någon s.k. överinskrivning bör alltså under inga omständigheter få förekomma. Vi anser som jag tidigare sade att kommunerna skall få statsbidrag till driften av barnstugorna. Det skall vara ett statsbidrag som täcker hela personalkostnaden. Vi anser också att på sikt hela kostnaden för barnomsorgsverksamheten skall finansieras över den statliga budgeten. När det gäller personalen vid barnstugorna tycker jag att det finns anledning att också peka på det orimliga förhållandet att det här finns två personalkategorier. Det finns förskollärare och barnskötare, och de har olika utbildning och olika lön, men arbetsuppgifterna är i praktiken desamma. Utbildningen av barnstugepersonal bör därför göras om, så att alla får samma utbildningsnivå, och de som i dag är barnskötare bör få möjlighet att med bibehållen lön genomgå fortbildning till förskollärare. Herr talman! Det är en mycket omvälvande upplevelse att bli förälder. Den stora händelsen har inte bara positiva inslag. Depressioner och äktenskapskriser följer inte sällan i föräldraskapets spår. Orsakerna till detta är många. Den snabba koncentrationsprocessen inom näringslivet har medfört enorma befolkningsomflyttningar. Det sociala kontaktnät som karakteriserade det gamla bondesamhället och de små bruksorterna har ersatts av isolering i de större städernas snabbt expanderande ytterområden. Denna process inom näringsoch samhällsliv har fått tydliga ideologiska följder. Familjelivet har privatiserats och glorifierats. Det föds årligen inemot 100 000 barn. Somliga är efterlängtade, somliga är det inte. Man har gjort beräkningar som visar att uppemot en tredjedel av de barn som föds inte är planerade. Vad gör då samhället — det samhälle som ser ut som det gör, med de bostadsområden och den befolkningskoncentration som vi har — för att förbereda de blivande föräldrarna? I stort sett ingenting. Veckotidningspropagandan med sina förljugna familjeidyller och rosiga babyansikten saknar fortfarande en motvikt av sansad nödvändig information om inte minst de psykiska problem som är att vänta i samband med ett föräldraskap. Samhället har efter hand byggt ut stödet till barnfamiljerna, både ekonomiskt och socialt, och som ett led i dessa familjepolitiska stödåtgärder måste också ses en allmän föräldrautbildning. För att mer djupgående kunna stödja föräldrarna i deras föräldraskap måste dock helt andra vittgående åtgärder vidtas. Det krävs genomgripande sociala och ekonomiska förändringar inom de flesta samhällssektorer. Det behövs t.ex. en helt annan bostadspolitik, en bostadspolitik som är inriktad på gemenskap och service. Det behövs också en annan arbetsmarknadspolitik, där rätten till arbete åt alla garanteras och arbetstiden är förkortad för alla. Det krävs också en ny syn på barnen och familjens roll i samhället för att barnomsorgspolitiken skall kunna förändras så att varje barn får den omsorg och stimulans det behöver. Spridda experiment för blivande och nyblivna mammor utförs med samtalsgrupper, knutna till mödraoch barnavårdscentralerna, där människor i samma situation ges möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma problem. Men det är inte bara ett socialt kontaktnät människorna emellan som behöver återskapas i bostadsområdena. I andra sammanhang krävs det kunskaper för att ägna sig åt vissa verksamheter. Så är det inte när det gäller att vara förälder och att klara av rollen som förälder. Många föräldrar, för att inte säga de allra flesta, har inte fått någon som helst utbildning i att vårda barn i vidaste bemärkelse. Det faktum att man har blivit förälder tas till intäkt för att man klarar av den mycket svåra föräldrarollen. Många föräldrar behöver få samhällets stöd när det gäller att vara och fungera som förälder. Under ett barns uppväxt kommer nämligen kontinuerligt in moment i utvecklingen, fysiskt och psykiskt, som är nya för föräldrarna och som de inte vet hur de skall bemästra och tackla. Det är lika mycket fråga om rena baskunskaper som om att ha psykologisk vetskap om olika förhållanden för att reda upp konflikter. Föräldrar måste få baskunskaper och faktakunskaper om hur och när och varför barn beter sig på visst sätt i givna situationer och vid olika tidpunkter. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna 724, 1111 och 638. Jag skall nu övergå till att tala litet om bosättningslånen. Efter 1976 års riksdagsbeslut om ändrade regler för att få statligt bosättningsstöd gjordes en omfattande informationskampanj om dessa lån. Resultatet blev att antalet låneansökningar ökade kraftigt. Det visade sig att det fanns ett stort behov av dessa lån. Resultatet av kampanjen borde alltså ses som en framgång. Men i stället noterar statsrådet i budgetpropositionen att ”de vidgade lånemöjligheterna har medfört att utlåningen från fonden ökat på ett oförutsett sätt”. Regeringen föreslår en anpassning av reglerna, och med detta försvinner en stor del av bosättningslånens sociala betydelse. Dels ökas räntan, dels begränsas anslaget till bosättningslån. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte godta denna försämring. Herr talman! I vpk-motionen 1096 krävs dels att räntan inte förändras, dels att investeringsanslaget höjs. Det är samma krav som återkommer i en socialdemokratisk motion och som också behandlas i reservationen 7. Jag kan därför nöja mig med att yrka bifall till reservationen 7. Därmed tillgodoses också vpk-motionens krav.

Herr talman! Socialutskottet har i vår haft en omfattande hearing om befolkningsfrågan. En utskrift av denna utfrågning är nu offentlig. Vi återkommer senare i vår till en närmare diskussion av befolkningsproblemen i anslutning till de motioner som utskottet har behandlat. Jag vill i dag bara ta upp en sak som kom fram vid denna utfrågning, trots att den egentligen inte hörde till ämnet — invandrarbarnens situation. De uppgifter som vi fick i den frågan var det som gjorde det starkaste intrycket på mig under hela utfrågningen.

När jag har talat med personal som arbetar bland invandrarbarnen har jag märkt att de har svårt att ens tala om förhållandena — så svårt upplever de barnens situation. Allra allvarligast är situationen för de yngsta. Tänk er in i den situation som råder på många daghem, där man har barngrupper med invandrarbarn och där ingen av de vuxna kan prata med barnen på det språk som deras föräldrar talar. I exempelvis Tensta-Rinkeby, en förort till Stockholm, är 53 96 av förskolebarnen barn till invandrare. De flesta invandrarbarn har kontakt endast med svensk personal, bortsett från i bästa fall några timmars samvaro med en hemspråkslärare. Dess värre är omsättningen också bland hemspråkslärarna stor. I Stockholm är omsättningen f. n. 100 96 på ett år. Orsaken är att de i allmänhet går över till skolan, där arvodet är högre. Det är svårt att föreställa sig hur ett invandrarbarn kan uppleva att hemspråksläraren försvinner ur deras liv, då denne kan ha varit den ende på daghemmet som barnet har kunnat kommunicera med på sitt eget språk. Min slutsats är att om vi i Sverige menar allvar med våra målsättningar för invandrarpolitiken, då är det helt andra resurser som fordras för att ge invandrarbarnen åtminstone en chans till en god uppväxt.” Så långt Annika Baude. Invandrarbarnens situation tas upp i ett par motioner som vi behandlar i dag. Utskottet gör med anledning av motionerna ett enhälligt uttalande, som vi vill att riksdagen skall ställa sig bakom och sända till regeringen. Vi säger att regeringen snarast måste ta itu med den här frågan, så att framför allt träningen i barnens hemspråk — deras modersmål — kan förbättras och sättas in tidigare. Beslutet 1976 om hemspråksundervisningen i förskolan var, när det togs, ett stort steg framåt. Det ger åtminstone i teorin alla sexåringar rätt till hemspråksträning i förskolan. När förslag har kommit om att sätta in denna undervisning tidigare, har riksdagen sagt: Låt oss avvakta erfarenheterna av denna reform. Det är nog svårt att få fram lärare till hemspråksundervisning för även yngre barn. Men nu anser inte socialutskottet att vi kan vänta längre. Det är för sent att sätta in hemspråksundervisning när barnet är sex år. En grekisk, turkisk eller finsk treåring, som kommer till ett daghem där ingen talar dess språk, utsätts för vad man skulle kunna kalla en språkdränkning. För att en människa skall kunna lära sig ett nytt språk fordras att hon först behärskar sitt modersmål. I stället för att bli tvåspråkiga blir många invandrarbarn halvspråkiga eller inget-alls-språkiga. Den utvärdering som socialstyrelsen har gjort visar att barn som har fått hemspråksträning har ett bättre ordförråd både på sitt eget språk och på svenska. Invandrarbarn som placeras i daghem eller familjedaghem i helt svenskspråkig miljö förlorar mycket snart sitt hemspråk utan att därför klara svenska språket särskilt bra. När barn från olika språkgrupper sammanförs, blir det risk för språkblandning. Invandrarbarn som kommer i situationer där de inte kan meddela sig med andra blir naturligtvis olyckliga, frustrerade och bråkiga. De behöver stöd av tvåspråkig personal för att kunna fungera i grupp. Hemspråksträningen behöver sättas in tidigt, långt före sexårsåldern. Statsbidraget till hemspråksträning för barn i förskoleåldern för nästa år är 10 milj.kr. Det är alltså inte någon tung post i budgeten. Att kunna sätta in hemspråksträning tidigare vore värt mycket — det skulle spara in många kostnader senare i barnens liv — både mänskliga och ekonomiska. Och ännu viktigare är kanske att få fram tvåspråkig personal till förskolorna, så att inte barnets möjligheter att tala sitt eget språk med någon vuxen under dagtid inskränks till några få timmar i veckan. Utskottet har inte något färdigt recept på hur de här problemen skall lösas. Vi riktar en larmsignal till regeringen — ta itu med detta så snabbt som det bara är möjligt. Här uppstår varje dag skador på små barn som blir mycket svåra att reparera. Eftersom socialministern står efter mig på talarlistan skulle jag önska att han bekräftade att regeringen är beredd att ge frågan om invandrarbarnens hemspråksträning en kraftig skjuts framåt. Jag är övertygad om att åtgärder som ni kan föreslå på detta område kommer att få ett varmt stöd inom alla partier. Jag sade att vi återkommer till befolkningsfrågan när socialutskottet har redovisat sin behandling. Det kan ändå sägas redan på basis av det material vi har nu, att det står klart att många familjer inte har så många barn som de skulle vilja ha. Det är alltså något fel. Vad det är vet vi inte. Det skall undersökas, har regeringen meddelat, och vi kan för dagen bara gissa. Vi vet också att barnfamiljernas situation på många sätt skulle behöva underlättas, och vi behöver ingen befolkningspolitisk motivering för att ställa de kraven. Det har vi inte haft tidigare och det behöver vi inte heller i dag. Barnfamiljerna lever på en ekonomiskt lägre standard än andra. Därför är det viktigt att barnbidragen höjs steg för steg. Så har skett under det gångna året, en höjning inträffar också i morgon. Bostadsbidragen förbättras också steg för steg. Bristen på barnomsorg är ett annat viktigt problem, som de två tidigare talarna har varit inne på. Vi kan konstatera nu att den femårsplan som riksdagen har antagit håller på att förverkligas. Under planens första tre år ligger det faktiska och planerade daghemsbyggandet över planen: 57 000 daghemsplatser mot planerade 54 000. Det är kanske inte mycket att glädjas åt med tanke på behovet, men det är ändå värt att notera. För de två sista åren ligger kommunernas planering under riksplanen. Som Göran Karlsson nämnde planerar man nu 87 000 daghemsplatser i stället för 100 000. Detta är givetvis oroande. Kommunförbundet har haft överläggningar med kommunerna och har av dem dragit slutsatsen att man kan vara något mera optimistisk. Jag vet inte om det är befogat; det kommer väl att visa sig om någon tid, när kommunerna gör upp nästa omgång av flerårsplanerna. I den överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet som planen grundar sig på ingår höjda statsbidrag. Staten har uppfyllt sin del av överenskommelsen — nu gäller det för kommunerna att uppfylla sin. Det pågår överläggningar mellan regeringen och kommunerna om kommunernas ekonomi. Det är kanske inte så lyckat att i dag, mitt under dessa överläggningar, ge några löften om ytterligare höjningar av statsbidragen. Men vi är överens om att sätta barnomsorgen tillsammans med sjukvård och åldringsvård främst bland de uppgifter som måste få utrymme i det ekonomiskt kärva läge som råder. Förra året underströk socialutskottet med skärpa, att det är angeläget att regeringen överväger och utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att den av riksdagen år 1976 godtagna utbyggnadsplanen för barnomsorgen skall hållas. Detta uttalande står fast och upprepas även i år. Det råder alltså enighet i utskottet om utbyggnadsprogrammet. Ändå har socialdemokraterna tre reservationer beträffande barnomsorgen, vilka Göran Karlsson har talat för och yrkat bifall till. Den första utmynnar i att riksdagen skall ge till känna vissa allmänna synpunkter på planeringen av barnomsorgen. Det hade inte varit någon större svårighet att nå enighet i det avsnittet, om socialdemokraterna hade önskat det. Men uppenbarligen ville man hellre göra en egen markering, och det är kanske ett rimligt behov för ett oppositionsparti. Jag kan bara konstatera att utskottets majoritet också — precis som vi gjort tidigare — uttalar sig för att det skall göras en plan för full behovstäckning inom tio år. Det finns alltså inte någon större motsättning på detta område. kr. till särskilda insatser för att höja kvaliteten. Jag betvivlar inte att dessa 50 miljoner skulle kunna komma till bra användning. Men jag tror ändå att utrymmet för kvalitetshöjande åtgärder kunde utnyttjas bättre genom en annan utformning än ett anslag som kommunerna skall söka bidrag ur hos socialstyrelsen. Utskottet visar på att kommunerna enligt gällande regler har möjlighet att minska antalet barn i en barngrupp med bibehållande av statsbidraget. Jag är litet förvånad över att Göran Karlsson tar i så väldigt. Han sade att så länge den nuvarande regeringen sitter kvar kommer kvaliteten på daghemmen knappast att förbättras. Man måste då fråga sig: Vad gjorde den förra regeringen åt kvaliteten på daghemmen? Vad den förra riksdagsmajoriteten gjorde var, som redan har påpekats, att rösta nej när vi förde fram krav på kvalitetshöjningar, på minskning av barngruppernas storlek och på normer för personaltäthet. Nu kommer man med ett anslag på 50 miljoner som skall delas ut till vissa gynnade kommuner. Men ingen kan väl tro att det kan ha någon allmän kvalitetshöjande verkan, hur värdefullt det än kan vara med mera pengar på några få ställen. Det viktiga här är ju att man nu har satt i gång ett arbete för att få fram kvalitetsnormer, ett arbete som socialdemokraterna, när de hade möjlighet till det, stoppade år efter år. Jag vet inte om detta arbete kan leda till några storslagna resultat — det får vi se, det kostar ju pengar. Och det är naturligtvis en motsatsställning mellan antalet platser och kvaliteten, det kan vi inte komma ifrån. I ett bristläge kan man bara öka kvaliteten genom att hålla tillbaka ökningen av antalet platser, det vet var och en som sysslar med barnomsorg. Men nu har vi ändå startat arbetet på att höja kvaliteten, en fråga som ni socialdemokrater inte gjorde mycket åt när ni hade möjlighet till det. En viss blygsamhet vore därför på sin plats. Det kan också vara skäl att påpeka att i reservationen yrkas en ökning av anslaget med 50 milj.kr. Vi är överens om en ökning till barnomsorgen med 768 milj.kr. På två år, i den nya regeringens två första budgetar, ökar anslagen till den kommunala barnomsorgen med 1 358 milj.kr., vilket är mer än en fördubbling. En sådan satsning på barnomsorgen har aldrig tidigare gjorts. I reservationen 3 föreslås att barnomsorgsavgiften också skall betalas av egenföretagare. Utskottet avstyrker det förslaget med hänvisning till att den frågan tas upp i pensionskommitténs betänkande, som nu behandlas i socialdepartementet, och som kommer att redovisas i en proposition senare i vår. En annan påfrestning på barnfamiljerna, som har uppmärksammats på senare år, är de långa arbetstiderna som gör föräldrarnas tillvaro slitsam och som leder till att barnen får vara långa tider på daghemmen. Det är angeläget att de som har små barn så snabbt som möjligt får rätt att korta av sin arbetsdag. Helst borde naturligtvis alla få den rätten, men eftersom vi under de närmaste åren inte har råd att korta av arbetstiden för alla, bör de som har små barn få den rätten omedelbart. Det första steget i den riktningen har redan tagits genom den utbyggnad av föräldraförsäkringen som riksdagen på regeringens förslag beslöt om förra året. Nu kommer nästa steg, en rätt till ledighet för vård av barn utöver den tid då ersättning utgår genom föräldraförsäkringen och en rätt att korta av sin arbetsdag till sex timmar i samma syfte. Ibland frågas det: Vad är det egentligen för skillnad när vi nu har fått en ny regering? Fullföljer den inte bara den socialdemokratiska politiken? Här är i varje fall ett område där vi kan vara överens om att detta förslag aldrig hade lagts fram av en socialdemokratisk regering. Ändå är det intressant att konstatera, att socialdemokraterna nu inte går emot förslaget i den motion som de har väckt. De accepterar nu att småbarnsföräldrarna skall få rätt att korta av sin arbetsdag, även utöver den tid som täcks av föräldraförsäkringen. Det är en intressant och glädjande reaktion. Vpk:s svar är kanske mindre förvånande. Där säger man nej till förslaget om kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Om inte alla kan få kortare arbetstid, skall småbarnsföräldrarna få vänta. De får fortsätta att slita ut sig, barnen får fortsätta att vara nio, tio eller elva timmar på daghem. Det är att göra det bästa till det godas fiende. Det är väl själva kärnan, förstår jag, i en revolutionär ideologi. Men det ger ändå vpk en något märklig framtoning. Man går med på hel ledighet upp till ett och ett halvt år, men man säger nej till kortare arbetstid därefter. Man underlättar alltså för nyblivna mammor att släppa kontakten med arbetslivet, men man försvårar för den som steg för steg vill återta kontakten med sitt yrke. Det är inte precis någon radikal profil. Bristen på föräldrautbildning är en tredje svaghet i barnfamiljernas situation i dag. Eftersom det inte är någon kontroversiell fråga, skall jag inte ta upp tiden med att prata mer om den. Jag vill bara konstatera att vi nu efter många års framstötar här i riksdagen har fått fram ett utredningsförslag som förhoppningsvis kan leda till att den föräldrautbildning som i dag bara finns i små punktvisa försök äntligen får bredd. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! En gång i tiden var folkpartiet möjligen något av ett radikalt parti. Men nu när man samverkar med de mörkgrå centerpartisterna och de mörkblå högermännen är det litet illa ställt med radikalismen i folkpartiet. När herr Romanus säger att en socialdemokratisk regering aldrig skulle ha lagt fram förslaget om extra ledig tid för de barnföräldrar som så önskar, är det ett praktfullt exempel på vad folkpartiet tydligen avsåg med sitt resonemang om sociala reformer utan socialism. Bara ett fåtal kan benytta sig av den möjlighet som herr Romanus förslag ger, dvs. de bättre situerade, medan andra inte kan göra det. Det skulle därför inte skada om herr Romanus tog det litet lugnare på den punkten. Det är uppenbart att de siffror som kommit fram när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen pekar på att utbyggnaden blir för liten under de kommande åren. Det gäller här verkligen för kommunerna att göra insatser. Det bör vara en uppgift naturligtvis för socialministern men också för folkpartiets gruppledare att påverka kommunerna så att dessa gör sina insatser på detta område. När det gäller kvaliteten är det alldeles uppenbart att här någonting måste göras. Herr Romanus säger att vi tidigare inte ville göra någonting i detta avseende men nu var beredda att göra det. Men varför då inte ta den chans som bjuds när en syndare har omvänt sig? Nu säger ni nej. Vad är det för konsekvens i detta? Herr Romanus kan inte komma ifrån att det är ni som har ansvaret och att det är ni som har pengarna. Det är ni som måste göra någonting i det fallet, men nu sker ingenting. Detta är ett bra exempel på hur den borgerliga regeringen och dess riksdagsmajoritet agerar. Så några ord om egenföretagarna. Kan herr Romanus nu tycka att det är rimligt att byggmästaren, bonden, målarmästaren och fabrikören inte skall betala avgifter till barnomsorgen utan befrias från de socialförsäkringsavgifter som löntagarna tvingas betala? Tycker herr Romanus att det ligger någon rättvisa i en sådan ordning?
Herr talman! Gabriel Romanus började med att hålla ett valtal när det gäller hemspråksundervisningen för invandrarbarn. Han har rätt i det han säger — invandrarbarnen har det svårt, och det som görs för dem är helt otillräckligt. Jag skulle vilja rekommendera Gabriel Romanus att läsa vår motion om en förbättring av hemspråksundervisningen för invandrarbarn. Där tar vi upp just dessa frågor. Vi kräver bl.a. att kommunerna för att klara den här uppgiften skall få statsbidrag. Vi föreslår vidare att hemspråksträningen görs obligatorisk och att den sätts in mycket tidigare och helst omfattar hela förskoleperioden. Vi föreslår också att invandrarbarnen får möjlighet att gå i enspråkiga grupper i förskolan och ända upp i-grundskolans mellanstadium. Jag skulle vilja rekommendera en läsning av motionen. När motionen sedan kommer upp till behandling kan den då stödjas av herr Romanus. Dessa åtgärder behövs nämligen. Sedan konstaterar jag att man på olika sätt kommer att fortsätta att sabotera utbyggnaden av barnomsorgen. Herr Romanus säger att femårsplanen håller på att förverkligas. Men totalt ligger planeringen efter. Även om dessa 200 000 daghemsplatser skulle byggas, så är det en droppe i havet jämfört med de behov vi har. Det står i betänkandet att det är av utomordentlig vikt att ansträngningar görs för att nå upp till de 100 000 platserna. I sammanhanget hänvisar man till ett antal konferenser. Men det är ju inte sådana åtgärder som behövs för att man skall kunna trygga en utbyggnad av barnomsorgen, ens när det gäller de 100 000 platserna. Det krävs helt andra åtgärder. Men jag skulle vilja veta vilka ansträngningar som görs. Sedan pratar man om full behovstäckning. Jag skulle också där vilja ha ett klarläggande: Vad menar man från utskottets sida när man talar om behovstäckning? Är det alla barns rätt till en bra och avgiftsfri daghemsplats, eller gör man en selektiv begränsning? Sabotaget av barnomsorgen sker på olika sätt. Det sker för det första genom att man inte ger kommunerna ekonomiska möjligheter att fullfölja utbyggnaden. I utskottsbetänkandet konstaterar man att kommunerna har ekonomiska svårigheter att klara detta, men samtidigt säger man att man inte kan göra något eftersom man väntar på en utredning. Det är verkligen att sabotera utbyggnaden. Vpk menar att kommunerna självfallet måste ha ekonomisk täckning för att klara utbyggnaden. För det andra saboterar man genom personalutbildningen. Det behöver inom en tioårsperiod utbildas 160 000 personer inom barnomsorgen för att klara den utbyggnad som är planerad. Man saboterar alltså eftersom man inte går med på de förslag som vpk ställer om en utökad personalutbildning. Det behövs också en lagstiftning för att klara utbyggnaden, och det behövs en förkortad arbetsdag för alla föräldrar för att vistelsetiderna på daghemmen inte skall bli så långa. Då räcker det inte att göra som regeringen, som säger: Här får ni en förkortad arbetsdag, men ni får ingen ersättning. Eftersom matoch hyreskostnaderna för bl.a. barnfamiljerna är så höga måste de förstås ha ekonomiska möjligheter att klara sin situation. Därför behövs en förkortad arbetstid för alla.
Herr talman! Jag sade att förslaget om möjlighet för småbarnsföräldrar att korta ner sin arbetstid skulle aldrig en socialdemokratisk regering ha lagt fram, och det höll tydligen Göran Karlsson med om. Men det intressanta är att ni har accepterat det — ni har i varje fall inte väckt någon motion om att förslaget skall avslås. Det var det som var behållningen av de senaste veckornas utveckling. Det är självklart att vi måste påverka kommunerna att fullfölja planen. Där kan många sätt användas. Konferenser är inte så dåliga om de går ut på att just påverka människor, för det handlar ju om människor här. Vi skall väl ändå notera att för de första tre åren, varav detta är nummer två, så ligger vi över planerna i 1976 års beslut. Det är oroande att man för de senaste två åren ligger under, men det ger oss fortfarande ett visst andrum för att försöka få upp kommunernas planer. Det är det överläggningarna med bl.a. Kommunförbundet syftar till. Det vore bra om man kunde överträffa planen rejält, men vi har inte sett hittills att den inte kommer att hållas. För dagen ligger vi över, det är ett faktum. Göran Karlsson säger, och kallar sig själv för en syndare som har omvänt sig, att socialdemokraterna nu är för de kvalitetsåtgärder man var mot tidigare, och frågar varför vi inte tar chansen nu. Det är naturligtvis en riktig synpunkt. Jag vill inte alls håna en syndare som omvänder sig — tvärtom, det är tilltalande. Men vi har ju olika uppfattningar om hur arbetet för kvalitetshöjningen bör gå till. Vi har hela tiden talat om allmänna åtgärder som innebär kvalitetshöjningar över hela fältet. Man får inte mycket för 50 miljoner när det gäller daghem. Trots att det är en stor summa, är det ingenting som kan leda till kvalitetshöjningar över hela fältet. Det är bättre att arbeta fram normer för att klara ut hur stora grupperna skall vara. Jag tror fortfarande — det tyder kommunala exempel på, t.ex. i Göteborg — att där finns olika uppfattningar mellan oss och socialdemokraterna. Ni anser att man kan acceptera större grupper än vi gör. Men vill ni omvända er även på den punkten skall jag inte heller då komma med några hånfulla tillmälen, utan hälsa er välkomna. Inga Lantz talar om att man skall ha ekonomisk täckning för sina förslag. I nästa mening säger hon att vpk vill ha förkortad arbetsdag för alla utan löneminskning. Men var har ni täckningen för det förslaget? Det skulle ju i dagens läge, om det hade genomförts 1977 som ni föreslog, innebära reallönesänkningar för alla löntagare.
Herr talman! Först vill jag bemöta det resonemang som Gabriel Romanus för om det förslag som regeringen lagt om ledighet för föräldrar. Förslaget är ingenting annat än en halvmesyr — om det ens kan kallas det. Vi hade förra året ett förslag om en ordentligt tilltagen försäkring för barnfamiljerna, men den ville inte regeringspartierna acceptera. Det är alltså en väsensskillnad mellan oss i det avseendet. Beträffande kvaliteten är det uppenbart att även om det pågår ett arbete inom departementet så har det hittills inte klarlagts hur det kommer att bli. När vi då är beredda att anvisa 50 milj.kr. för att förstärka kvaliteten avvisar ni det förslaget. Jag tycker minsann inte att det är något storverk av den borgerliga majoriteten. I fråga om kvantiteten kan man också säga att uppfyllnaden av de återstående 13 000 platserna under den här perioden innebär en kvalitetsförstärkning, eftersom det gäller barn som annars inte skulle ha kunnat få plats inom barnomsorgen. Det är mycket viktigt att se till att det blir så. I ett avseende kan jag helt hålla med Gabriel Romanus. Det gäller hans resonemang om invandrarbarn. Där finns det inga som helst motsättningar, utan där hoppas jag att man skall kunna göra någonting. Men även där är det regeringen som bär ansvaret. Det är den som sitter inne med medel och möjligheter att göra något. Det kommer an på vad regeringen vill göra om det skall ske någonting på detta fält. Herr talman! Fortfarande kvarstår att herr Romanus inte svarat på min fråga om egenföretagarna. Anser herr Romanus att det är rättvist och riktigt att småföretagarnas och böndernas barn inte skall betala till barnomsorgen? Kan herr Romanus finna någon förklaring till varför de skall undantas från den avgiften?
Herr talman! Gabriel Romanus envisas med att säga att det räcker med att påverka kommunerna att fullfölja planerna med hjälp av konferenser. Jag tror det är helt andra åtgärder som behövs för att förmå kommunerna att bygga ut barnomsorgen i den omfattning som behövs. Vi kan se på hur sabotaget mot utbyggnaden av barnomsorgen slår i den enskilda kommunen. Vi kan ta Huddinge kommun som exempel, där kön i dag är 3 000 barn och där en stor del av kön — inte hälften, men väldigt många — består av invandrarbarn, som behöver daghemsvistelse speciellt mycket. I Huddinge kommun bygger man under det här året ut med 135 daghemsplatser och 48 fritidshemsplatser. Så slår riksdagens beslut när det gäller den faktiska utbyggnaden i en barnrik och fattig kommun. Samtidigt kan man konstatera att utbyggnaden för femårsperioden kostar 75 milj.kr. för Huddinge. Det motsvarar 2 dagars försvarskostnader. 35 milj.kr. kostar vårt försvar per dag, och 75 milj.kr. anser sig Huddinge kommun ha råd att satsa på barnomsorgen på fem år. Det är ingen rimlig proportion i de siffrorna. Sedan vet vi att det finns pengar i det svenska samhället för en finansiering. Om bara den politiska viljan finns går det också att finansiera en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Jag besökte för några år sedan Nordkorea och även Cuba, som båda är länder i tredje världen. Där har man på mycket kort tid klarat en utbyggnad av barnomsorgen så att den i det närmaste motsvarar det totala behovet. Där finns det ekonomiska resurser därför att det finns en politisk vilja. Vi menar att 6 timmars arbetsdag skall genomföras för alla lönarbetare— det är helt nödvändigt. Det är nödvändigt för att befrämja likställigheten mellan män och kvinnor, men det är också nödvändigt därför att vi har en mycket stor arbetslöshet i vårt land, en halv miljon människor. Förkortar man arbetstiden, kan man också skapa flera arbetstillfällen. Göran Karlsson står här och skyller på Gabriel Romanus och tvärtom. Men det kommer ingenting ut av de här interna grälen. Vad som behövs är en linje i utbyggnaden av barnomsorgen, och det är den linje som vpk har, nämligen att tillgodose alla barns behov av en bra och kostnadsfri daghemsplats. För att vi skall nå det målet måste kommunerna få ekonomisk täckning. Det behövs också en lagstiftning som ålägger kommunerna att bygga ut barnomsorgen, det behövs en förstärkt personalutbildning och det behövs en till sex timmar förkortad arbetsdag för alla arbetstagare.

Herr talman! Det är riktigt som Göran Karlsson påpekade, att vi har nått enighet i utskottet om invandrarbarnen. Nu är det regeringen som har ansvaret. Inga Lantz kommentar, att jag höll ett valtal i frågan, får väl fattas som ett personligt sätt att uttrycka att vänsterpartiet kommunisterna också ansluter sig till vad utskottet skriver. Det är i så fall glädjande. Nu säger Inga Lantz: Det räcker inte med konferenser för att få fram fler daghemsplatser. Nej, naturligtvis inte — men vem har påstått det? Det är klart att det är bra att tala med varandra — om man skall påverka människor måste man tala med dem, och konferenser är ju politikernas egenartade sätt att umgås. Men det är inte bara fråga om konferenser. I år höjs anslaget till barnomsorgen med 768 milj.kr., och det har aldrig förut höjts så mycket. Förra året höjdes det med 600 milj.kr.; då hade det aldrig tidigare höjts så mycket. På två år har anslaget mer än fördubblats. Visserligen kan man säga att det inte är tillräckligt, men det är trots allt ett uttryck för att regering och riksdag ser denna uppgift som viktigare än de flesta andra. Här är det alltså inte bara konferenser, utan staten uppfyller de löften som gavs när man kom överens med kommunerna om att bygga de 100 000 daghemsplatserna. Kanske kan man invända att kommunerna inte kan klara den här utbyggnaden utan att få ytterligare bidrag. Det vet vi inte ännu. Men vi vet att det pågår överläggningar mellan budgetministern och kommunerna om deras ekonomi och att de naturligtvis senare kommer att redovisas. Då är det inte lämpligt att stå här och utlova stora nya statsbidrag. Jag kan bara peka på vad utskottet har sagt, nämligen att vi förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att planen skall hållas. Vi kan ändå konstatera att, även om det är oroande med de här siffrorna för slutet av perioden, så ligger vi ändå för dagen över planen, och staten har fullgjort sin del av överenskommelsen. Då kan man inte gärna kritisera staten för att den inte utlovar ytterligare pengar just nu. Jag vill gärna säga att de åtgärder som vidtas för att förbättra kommunernas ekonomi bör utformas så, att det blir möjligt för kommunerna att satsa på barnomsorgen och att de också känner sig skyldiga att göra det. Hittills tycker jag inte att man kan rikta någon kritik mot kommunerna, så länge de ligger över planen. Naturligtvis kan det finnas anledning till kritik mot enskilda kommuner — det vill jag inte bestrida — men rent allmänt kan man inte kritisera dem. När det gäller hur man har täckning för förslagen, konstaterar jag att någon täckning för förslaget om att korta ner arbetstiden med en timme i år inte finns hos vänsterpartiet kommunisterna. Inga Lantz hänvisar som vanligt till försvaret och menar att där kan man ta alla pengar. Men de andra partierna har den uppfattning, som också större delen av svenska folket har, nämligen att vi behöver ett försvar för att skydda vårt oberoende. Det försvaret får vi betala själva till skillnad från andra länder, och därför kan vi inte ta pengarna från försvaret utan får försöka hitta dem någon annanstans. Ett försvar av ungefär den storlek som vi har nu finns det ett brett politiskt stöd för, också ute hos svenska folket.

Herr talman! Göran Karlsson har för en stund sedan färgsatt de olika regeringspartiernas representanter. Efter att i dag ha lyssnat till Göran Karlsson är det väldigt svårt att på färgskalan hitta någon färg som man kan sätta på honom. Jag vill sedan gå in på det ämne som har diskuterats så mycket, nämligen barnomsorgen. Jag kan först slå fast att barnomsorgen tillhör de prioriterade områdena samt att barnomsorgen inte bara omfattar utbyggnaden av daghemmen. Inga Lantz har under hela förra året vevat samma grammonskiva om kommunernas bristande ansvar, sabotage osv. Däremot förvånar det mig att Göran Karlsson nu lägger på samma skiva. Göran Karlsson har ju varit med om att fatta det tidigare beslutet och även företrätt det vid diskussioner i kammaren. Beslutet innebar att man skulle bygga 100 000 daghemsplatser under en femårsperiod. Hittills, Göran Karlsson och Inga Lantz, har den takt som man förutsåg hållits. Vi har t.o.m. byggt något mer. Därtill har kommunerna planerat fler familjedaghemsplatser än man hade räknat med. När det gäller de två sista åren i femårsperioden visade de senaste sammanställningarna att vi inte skulle nå upp till 100 000 platser. Det är dock intressant att notera förändringarna i siffermaterialet. De siffror som vi i våras fick från kommunernas barnomsorgsplaner grundade sig på det material som kommunerna räknade fram våren 1976. När departementets planeringsgrupp sedan gjorde en undersökning hos kommunerna av resultatet av de nya planerna, kom vi upp till den siffra vi här diskuterar. Dessa fakta kan inte vara okända för utskottets ordförande. Man vet av tidigare erfarenhet att just under de sista åren i en planeringsperiod ligger man efter, men ju närmare periodens slut man kommer, desto närmare kommer man också det uppsatta målet. Under hösten har Kommunförbundet haft regionala konferenser med kommunerna runt om i landet. Efter dessa har vi haft gemensamma överläggningar med Kommunförbundet för att kolla situationen ute i landet. Vi har också fått en bearbetning av det material som vi fick fram vid undersökningen i höstas. Det finns, vilket jag har sagt tidigare, ingen anledning att ”hänga” kommunerna eller påstå att de gör sabotage. Inga Lantz har en egen utgångspunkt, hon följer inte de riksdagsbeslut som vi har diskuterat, men i övrigt bör vi kunna vara överens om att planen skall följas och att de 100 000 platserna skall uppfyllas. Göran Karlsson och jag har tidigare varit överens, och jag utgår ifrån att han står fast vid detta. Jag förstår därför inte Göran Karlssons resonemang att vi nu, när vi har så många arbetslösa byggnadsarbetare, bör sätta i gång och bygga ännu fler daghemsplatser. Jag tror inte att det i dagens läge skulle vara möjligt. Vi har kanske inte heller den personal som krävs. Jag tycker att både Göran Karlsson och Inga Lantz borde observera att då vi i många kommuner har ett stort behov av daghemsplatser, är det inte acceptabelt att vi har så många lediga platser, så låg utnyttjandegrad som vi har på många ställen. Vi kommer att undersöka detta. Ni diskuterar rent allmänt kvaliteten på barnomsorgen. Det vore då intressant att veta vad t.ex. Göran Karlsson lägger in i begreppet kvalitet. När ni talar om personaltätheten vill jag bara erinra om att det är betydligt högre personaltäthet i dag än när avtalet mellan den tidigare regeringen och Kommunförbundet träffades. Därtill kan sägas att personaltätheten är högre än som framgår av statistiken, därför att man då utgår från antalet platser, exempelvis 15 barn i grupp, och det är högst sällan man kommer upp i den siffran. Det finns anledning att ta upp den här diskussionen. Framför allt måste vi se till att vi utnyttjar de platser som finns. Sedan skall jag bara ta upp ett par saker. Vi har litet mer i förbigående talat om bosättningslånen. Till Inga Lantz vill jag då bara säga, att bosättningslånen kommit till för att de skall vara socialt betingade. De förändringar som vidtagits innebär inte att vi gått ifrån målsättningen och principen att det sociala motivet skall vara avgörande. Herr Romanus tog här upp frågan om invandrarbarnen, som utskottet också skrivit om. Jag förstår helt detta problem. Jag har vid olika tillfällen sagt och vill också upprepa det här, att även om vi i dag diskuterar vissa invandrarproblem, tror jag inte att de stora problemen är aktuella i dag. Dem får vi om 10-15 år, om vi i dag inte kan göra de insatser som behövs för att klara integreringen i samhället. Därför är språkträningen en viktig fråga. Men här kommer tillgången på språklärare in i bilden liksom även den ekonomiska frågan. Jag är för min del positivt inställd till den skrivning som är gjord, och vi kommer att arbeta enligt denna. Jag hoppas att vi också skall kunna förverkliga de tankegångar som förts fram i utskottets betänkande. Herr talman! Detta var vad jag ville ha framfört i just detta sammanhang.
Herr talman! Först får jag väl kungöra för socialministern att min färg på färgskalan är röd, om han nu möjligen hade trott något annat. Beträffande den skiva som jag skulle spela tillsammans med Inga Lantz får jag säga, att vi har ett väl underbyggt försvar. Vi far inte ut och klagar i onödan, men vi tycker att regeringen i det här fallet brister. Hittills har utbyggnadstakten hållit, säger söcialministern. Och så håller han en utläggning om att man har lyckats förbättra siffrorna från 82 000 på våren 1977 till 86 000 och något över på hösten 1977. Men oroar det då inte socialministern att kommunerna inte ser ut att hålla den sista tvåårsperiod som beräkningen pågår? Det oroade herr Romanus, men för socialministern tycks det inte vara besvärande att utbyggnadstakten ser ut att minska. Jag tycker att det är mycket oroande att den som bär högsta ansvaret i landet för barnomsorgen nonchalerar det läge som befinnes föreligga. Jag fick inget svar av herr Romanus beträffande egenföretagarnas avgifter. Då ställer jag frågan till socialministern: Varför är ni inte beredda att låta egenföretagarna betala den avgift för barnomsorgen som andra grupper får göra? Socialministern frågar vad vi inlägger i ordet kvalitet. Jo, vi inlägger bl.a. att av de 50 milj.kr., som vi vill acceptera, skall en del användas för att ge handikappade barn och andra barn med svårigheter av olika slag en speciell möjlighet att komma till daghem för att få den omvårdnad som där kan ges. Är inte det ett kvalitetsbegrepp som socialministern bör kunna acceptera? Tyvärr fick vi inte med den borgerliga majoriteten på detta förslag, men jag är glad över att man i ett avseende körde över socialministern. Det gällde ett anslag till de dövblinda, den mest handikappade gruppen i landet, och det gav 200 000 kr. mer än socialministern i sin snålhet hade givit. Det tycker jag hedrar den borgerliga gruppen, och socialministern förtjänar den bakläxan.
Herr talman! Socialministern säger att vpk spelar samma grammofonskiva. När situationen är som den är på barnomsorgens område tycker jag att det är på tiden att Rune Gustavsson lägger på samma skiva, för det behövs tydligen. Barn i vårt samhälle lider nöd i olika avseenden. De lämnas utan omsorg, och värre är att de lämnas utan tillsyn. Hur ser det ut it.ex. Stockholms län? Där lämnas över 14 000 barn under sex år utan tillsyn någon tid på dygnet. Men att så sker bekymrar inte Rune Gustavsson. Hur är situationen i övrigt? Vi har 800 000 barn i förskolåldern, vi har 1 miljon förvärvsarbetande mödrar till dessa barn. Av dessa barn får i dag 10 96 plats i barnomsorgen. Vi har 800 000 barn i åldern 7—14 år, men av dessa får endast 4 96 plats på fritidshem. Vi vet att 70 26 av kvinnor med småbarn förvärvsarbetar. Mot bakgrund av den förvärvsintensitet, som man i det här avseendet tyvärr mäter när det gäller kvinnor, vet vi att utbyggnadsbehovet är enormt. Det är verkligen på tiden att man gör något åt detta, och då måste man ta på allvar de förslag som vpk lagt fram och även genomföra dem. Det är helt nödvändigt. Sedan vill jag fråga Rune Gustavsson om det är rimligt att man prioriterar barnen så lågt som sker i jämförelse med bilen eller försvarskostnaderna. Jag vill ha ett direkt svar. Är det rimligt att Huddinge kommuns barnomsorg på fem år anses få kosta 75 milj.kr. samtidigt som försvarskostnaderna uppgår till 35 milj.kr. per dag? Ställ dessa 75 milj.kr. på fem år och pratet om att vi skall satsa på en utbyggd barnomsorg mot försvarskostnaderna på 35 milj.kr. per dag! Står de i ett rimligt förhållande till varandra? Vpk föreslår en realistisk utbyggnad, där man skall se till barnens och föräldrarnas behov. Det är 50 000 platser per år. Det är egentligen inte så mycket för samhällsekonomin att bygga ut dessa 50 000 platser, men det är helt nödvändigt att man gör det. Det kostar 1,8 miljarder kronor. Jag tycker att man av försvarskostnaderna på 20,5 miljarder kronor skulle kunna ta dessa knappa 2 miljarder för att bygga ut barnomsorgen. Det är nödvändigare än att slösa resurserna på ett förvar.
Herr talman! Det är intressant att Göran Karlsson tog upp anslaget till de dövblinda. Han säger att man lyckats köra över socialministern. Detta är Ingegerd Troedssons ärende. Men, Göran Karlsson, är det inte litet besvärande att komma och angripa detta anslag därför att det utgick för första gången förra året? Sedan har vi i år höjt det till 350 000 kr. Varför har inte Göran Karlsson sett till att det kommit ett anslag tidigare? Är inte socialministern oroad? Nej, Göran Karlsson, jag tror på kommunernas vilja att uppfylla löftet och överenskommelsen om de 100 000 daghemsplatserna. Det är inte så länge sedan Kommunförbundets ledning offentligt gjorde det uttalandet i pressen. Visar det sig att man i slutet av perioden — vi får se vad de nya barnomsorgsplanerna säger — inte har nått upp till detta tal, då får vi på nytt ta upp överläggningar om vilka vägar vi skall gå. Men notera, Göran Karlsson, att vi utöver det material som finns beträffande daghemmen också har ett material i vilket sägs att det finns betydligt fler platser i familjedaghemmen. Det är en god komplettering genom den flexibilitet som finns där. Beträffande egenavgifterna är det bara att konstatera att det ingår i företagsskatteberedningens uppgift att komma med förslag om hur den frågan skall lösas. Inga Lantz frågar mig om jag tycker det är riktigt att prioritera barnomsorgen så lågt. Det var intressant att lyssna till Inga Lantz första anförande, där hon tog upp frågan om koncentrationen i samhället och de behov som finns. Jag är väldigt glad över att Inga Lantz liksom en del socialdemokrater nu äntligen börjar komma underfund med de problem som uppstod på grund av den starka koncentrationen under 1960-talet. Om Inga Lantz parti på den tiden hade insett detta, så hade man kanske haft möjligheter att påverka förhållandena. Men det är intressant att man nu börjar komma till insikt om dessa problem. På den tiden prioriterade man inte barnomsorgen, utan i den samhällsplaneringen var barnen bortglömda. I den nya socialutredningens förslag är de sociala aspekterna en mycket viktig del i socialnämndernas kommande arbete och kommunernas planering. Det gäller att se till att det blir sådana miljöer och sådana kontaktnät att människor kan fungera.